Herr talman! Den industriminister som uttalar sig den 12 april darrar minsann inte på manschetterna. ”Jag skall svara på frågan varför vi skjutit på kontrollen av multinationella företag”, säger han. Sedan förklarar han att fördröjningen beror på att man bör avvakta utfallet av de internationella förhandlingarna. Jag kan försäkra industriministern att ingen representant från något politiskt parti i utredningen har ställt kravet att vi skall vänta med utredningsarbetet i avvaktan på dessa förhandlingar. Industriministern anser det den 12 april t.o.m. vara överraskande att någon kan ifrågasätta det riktiga i en fördröjning. Så bestämd och så säker på sin sak är han alltså den 12 april. Om jag nu har missförstått industriministern, undrar jag varför industriministern då inte har försökt korrigera detta. Han hade ju tre repliker ytterligare den 12 april. Det här uttalandet diskuterades i riksdagen den 11 maj. Carl Lidbom tog upp det den 11 november, och själv tog jag upp det den 1 december förra året. Var det verkligen nödvändigt att vänta så länge med att försöka klargöra vad detta var för någonting? Nu gör ju industriministern uttalanden som i sin tur ger anledning till nya frågetecken. Nu säger han att det har skett en fördröjning och att det kanske inte var så farligt. Då blir frågan: Tar industriministern nu avstånd från sitt uttalande den 1 december? Då sade han att han ville ifrågasätta påståendet att han medvetet fördröjt kontroll av multinationella företag.
Herr talman! En debatt på de här villkoren spelar ju egentligen inte så stor roll; den kan knappast klargöra vad det är fråga om. Jag har självfallet inte medvetet fördröjt ett kontrollsystem för de multinationella företagen — det vet Jan Bergqvist lika bra som jag. Det är att försöka hårdra formuleringar, när man tar fram sådana yttranden. Men det har ju befunnits angeläget att komplettera utredningen, komplettera det underlagsmaterial man skall ha för att kunna lägga fram meningsfulla förstag. Om det skulle vara ett sätt att medvetet fördröja är ju det mesta av vad som sker i form av utredningar och kompletteringar när det gäller underlagsmaterial i en beslutsprocess ett medvetet fördröjande. Det här är, Jan Bergqvist, att på ett otillåtet sätt hårdra och försöka hitta motsättningar där det inte finns motsättningar. Låt oss i stället hjälpas åt att nu arbeta fram ett system som är realistiskt och som har möjlighet att bli en fungerande del av det system som man måste ha för att kunna övervaka näringslivets internationalisering.
Herr talman! Industriministern har ju medgett att det har skett en fördröjning. Om den var medveten eller inte, om industriministern visste vad han gjorde eller inte kan naturligtvis diskuteras. Men det avgörande är att regeringen har åstadkommit en utredningsskandal. Hade man velat införa en heltäckande kontroll skulle man inte ha genomfört den här operationen för en utredning som i stort sett var färdig med sitt förslag. Nu har man fördröjt utredningsarbetet i två år. Det fanns andra vägar om man inte var nöjd med majoritetens förslag. Med hjälp av remissorganen, partierna och kanslihuset hade man kunnat korta ner tiden väsentligt. Nu kommer vi inte att få någon sådan här kontroll under 1978. Kan industriministern garantera att inte svenska nyckelindustrier kommer att köpas upp av utländska intressen?

Herr talman! Paul Jansson har frågat mig om jag är beredd att vidtaga åtgärder som syftar till en bättre sysselsättning i Skaraborgs län och om jag är beredd att medverka till att de mindre och medelstora företagen, som huvudsakligen är hänvisade till hemmamarknaden, kan finna en bättre avsättning för sina produkter. Paul Jansson har slutligen frågat om den samrådsgrupp som socialdemokraterna i Skaraborgs län har föreslagit för att bekämpa ungdomsarbetslösheten kan påräkna regeringens aktiva stöd. Den försvagning av länets arbetsmarknad som nu kan observeras måste ses mot bakgrund av den mycket utdragna internationella lågkonjunkturen och det för många företag svaga konkurrensläget, som skapat stora avsättningssvårigheter för den svenska industrin som helhet. Sett över en något längre tidsperiod har Skaraborgs län ett arbetsmarknadsläge som fortfarande ter sig gynnsammare än situationen i riket som helhet. Men utvecklingen måste följas med uppmärksamhet. Länsarbetsnämnden har under den gångna hösten i sina kvartalsrapporter anmält det försämrade sysselsättningsläget och har också redovisat ökade arbetsmarknadspolitiska insatser. Självfallet är regeringen beredd att vidtaga de åtgärder som kan komma att behövas för att hävda sysselsättningen. Paul Jansson tar upp bostadsbyggandets betydelse för industrin i länet. Jag vill i detta sammanhang erinra om de konkreta förslag som regeringen lagt fram i budgetpropositionen för att stimulera såväl nyproduktion som ombyggnadsverksamhet. Vidare bör det program för energisparandet som regeringen har presenterat få betydelse för flera av de industrier som är inriktade på byggnadssektorn. När det gäller den mer allmänna frågan om de mindre och medelstora företagen vill jag hänvisa till det beslut som riksdagen nyligen har fattat. Det råder stor enighet om den betydelse de mindre och medelstora företagen har i en aktiv näringsoch regionalpolitik. Inte minst i Skaraborgs län spelar de många mindre och medelstora företagen, spridda över många branscher, en stor roll. De har stor del i den stabilitet som hittills kännetecknat länets arbetsmarknad. Men nu gäller det att gå vidare. De förslag till åtgärder som riksdagen har godkänt och som spänner över många områden syftar till att ta till vara outnyttjade möjligheter inom småföretagen till ökad produktion och sysselsättning, ökad produktivitet, ökad produktutveckling och innovationsverk samhet samt ökad export. Genom att ta till vara den potential som finns och stimulera till inbrytningar på nya marknader såväl här hemma som utomlands förbättras möjligheterna att främja industriutvecklingen. Slutligen vill jag efter samråd med chefen för arbetsmarknadsdepartementet framhålla följande angående ungdomens situation på arbetsmarknaden. Riksdagen har beslutat att en särskild ungdomsdelegation skall inrättas med representanter för riksdagspartierna, ungdomsorganisationerna m.fl. Regeringen kommer inom kort att tillsätta denna delegation. Regionala initiativ för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten kan givetvis ha sitt värde. Jag vill emellertid påminna om att det ute i länen redan finns en rad organ som skall bevaka bl.a. ungdomarnas situation. Jag tänker då bl.a. på länsarbetsnämnderna och dess.k. planeringsråden eller SSA råden, som skall finnas i varje kommun.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min interpellation även om jag tvingas konstatera att det inte innehåller särskilt mycket konkret. Nu säger industriministern i svaret bl.a.: ”Sett över en något längre tidsperiod har Skaraborgs län ett arbetsmarknadsläge som fortfarande ter sig gynnsammare än situationen i riket som helhet.” Det är visserligen sant, och jag har inte heller påstått att vi har tillhört eller tillhör dem som är mest drabbade i det här avseendet. Tvärtom pekar jag i interpellationen på det faktum att sysselsättningen i Skaraborgs län genom åren har varit ganska stabil, att vårt näringsliv varit mindre konjunkturkänsligt, att vi därigenom kunnat hålla sysselsättningen på en jämförelsevis hög nivå och att svårigheterna hos oss varit mindre än på andra håll. Vi har hittills dess bättre varit förskonade från stora sysselsättningskriser — om man bortser från tekokrisen, som har drabbat länet ganska hårt, särskilt Falköpingsoch Skövderegionerna. Men nu har vårt län råkat in i en alldeles ny situation, och denna markanta försämring har skett under det allra senaste året — bl.a. sedan Nils Åsling blev industriminister. Nu har det skett en avsevärd försämring. Orosmolnen börjar nu hopa sig över länets arbetsmarknad, och varsel om försämringar och permitteringar duggar tätt från nästan varje ort i Skaraborgs län. När jag skrev min interpellation den 29 november i fjol var det ca 2 300 personer i länet som berörts av varsel i någon form från den 1 januari till den 1 november. Om man jämför detta med motsvarande förhållanden 1976 finner man att det endast var mellan 900 och 19000 personer som under det året berördes av varsel. Nu kan man tyvärr konstatera att förhållandena bara försämras månad för månad. Av länsarbetsnämndens rapport kan man utläsa att från den 1 januari 1977 till den 15 december 1977 hade inte mindre än 74 företag i Skaraborgs län varslat om nedläggning eller driftsinskränkning. Dessa varsel berörde då totalt 3 446 personer. I dag fick jag de allra senaste rapporterna från länsarbetsnämnden beträffande förhållandena under december månad. Det är sannerligen inte någon munter läsning. Rapporterna visar att i december 1977 fanns det 7 892 arbetssökande. Det är 2 041 mer än för ett år sedan, och det är en ökning med 273 personer på bara en månad. Siffran för antalet tillgängliga platser går åt precis motsatt håll. Det fanns 2 174 platser i december månad, vilket är en minskning med 508 arbetsplatser på ett år och med 12 på en månad. Antalet sökande utan arbete, dvs. de som verkligen är arbetslösa, var i december 3 264. Det är 1 012 mer än för ett år sedan, och en ökning med inte mindre än 343 under december månad 1977. Det här är sannerligen dystra siffror. Ser man på antalet varsel som nu lagts ut finner man att det t.o.m. den 31 december 1977 var inte mindre än 81 företag som varslat om nedläggningar eller inskränkningar berörande 3 540 personer. Det är en ökning av antalet varslade personer med inte mindre än 94 på den senaste månaden. Inför denna mycket oroande utveckling vänder man sig till regeringen för att få besked om vilka åtgärder ansvariga statsråd tänker vidta för att hävda sysselsättningen även i ett län som Skaraborgs, oaktat att problemen där tidigare inte varit så stora. Tyvärr måste jag emellertid konstatera att det är inte mycket konkret man kan utläsa av industriministerns svar. Han hänvisar till de vanliga omständigheterna. Han säger nämligen att de problem vi nu har med sysselsättningen i Skaraborg skall ses mot bakgrund av den utdragna internationella lågkonjunkturen och det svaga konkurrensläge som skapat stora avsättningssvårigheter för den svenska industrin som helhet. Industriministern vet lika bra som jag — förhoppningsvis bättre — att detta bara är en del av sanningen. Som jag försökt framhålla i interpellationen är mycket av de svårigheter vi i dag upplever på svensk arbetsmarknad ett direkt resultat av den borgerliga regeringens politik, inte minst på det ekonomiska området. Det är uppenbart att den rekordhöga inflationen, momshöjningen och devalveringarna har medfört att standarden och köpkraften i avsevärd grad har minskat för stora löntagargrupper. Det är hemmamarknaden och dess köpkraft som sviktar nu, herr industriminister. Eftersom vår industri i Skaraborg till alldeles övervägande delen är hänvisad till den svenska marknaden för att få avsättning för sina produkter, får detta förödande konsekvenser för sysselsättningen i länet. Det är till stor del därför som vi fått denna plötsliga försämring på vår arbetsmarknad. I ett läge då många människor inte får ihop till stort mer än matkassen för dagen — det bevisas ju bl.a. av nedgången inom detaljhandeln — går de exempelvis inte ut och köper en ny fåtölj eller något liknande. Man låter sådana saker vänta, man sliter på de gamla möblerna i avvaktan på bättre tider och kanske i avvaktan på en bättre regering med en bättre ekonomisk politik. I interpellationen tog jag även upp bostadsbyggandet och visade på de problem som neddragningen på detta område har medfört för industrin i vårt län. Vi har byggnadsämnesindustrin, vi har möbelindustrin, vi har industrin som sysslar med inredningssnickerier till bostäder osv. Fick man ordentlig fart på bostadsbyggandet så skulle detta vara en betydande motor för ekonomin i den situation som vi nu befinner oss i. Bostadsbyggandet är dessutom en mycket importsnål verksamhet som inte i någon nämnvärd utsträckning påverkar vår handelsbalans, eftersom vi har det vi behöver för byggandet inom landet. Dessutom börjar det uppstå en besvärande bostadsbrist på många håll. Jag hörde på radion i dag att man hade ockuperat en bostadsförmedling här i Stockholm och vägrat att lämna platsen förrän man fått löfte av de ansvariga politikerna om när man kan bli anvisad en bostad. Jag vill fråga industriministern: Är det ändå inte i den här situationen vettigt att verkligen satsa på byggandet, som är importsnålt, som kan ge många människor arbete och som har de spridningseffekter som jag här tidigare talat om? Industriministern erinrar i svaret om de åtgärder som regeringen föreslagit i budgetpropositionen för att stimulera såväl nyproduktion som ombyggnadsverksamhet. Han tror också att det program för energisparande som regeringen presenterat skall få betydelse för flera av de industrier som är inriktade på byggnadssektorn. Nu är det tyvärr inte många som tror att de föreslagna åtgärderna får någon nämnvärd effekt. Åtgärderna för att stimulera bostadsbyggandet har kritiserats mycket skarpt som varande helt otillräckliga. Den kritiken har framförts såväl från företrädare för byggnadsindustrin som från Byggnadsarbetareförbundet. Det är uppenbart att det måste till betydligt större krafttag för att få fart på bostadsbyggandet än dem som regeringen nu har föreslagit. Då det gäller energisparandet låter det väldigt imponerande med alla de miljarder som skall satsas på detta område, men de konkreta förslagen är mycket blygsamma. Några styrmedel för programmets genomförande föreslås inte, och finansieringen av alla miljardbeloppen är en helt öppen fråga. Här litar man tydligen helt på bankernas vilja och förmåga att ställa upp med lån för den här tänkta verksamheten. Beträffande frågan att de mindre och medelstora företagens roll och betydelse för sysselsättningen, inte minst i vårt län, inte får glömmas bort i regeringens ansträngningar att hålla storföretagen under armarna hänvisar industriministern till de beslut som riksdagen har tagit om stöd till dessa företag. Det är riktigt som industriministern säger att det har rått stor enighet om detta. Men jag vill fråga Nils Åsling: Hjälper det särskilt mycket dessa företag som har så stora svårigheter med att få avsättning för vad de producerar, när den hemmamarknad till vilken de i huvudsak är hänvisade sviktar i den omfattning som den nu gör? Den alltmer ökande ungdomsarbetslösheten är kanske det mest oroande inslaget på arbetsmarknaden just nu. I Skaraborgs län har vi nu 1084 arbetslösa ungdomar enligt länsarbetsnämndens senaste rapport. Det är en ökning med 124 bara under den senaste månaden. Det är ju bra att den särskilda ungdomsdelegationen nu äntligen kommer att tillsättas med uppgift att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Det är ett krav som vårt parti reste för ganska länge sedan, då det stod klart vilka svårigheter ungdomen nu har att komma ut på arbetsmarknaden. Slutligen en fråga som, om den löstes på ett vettigt sätt, skulle kunna få en utomordentlig betydelse för sysselsättningen i vårt län och stor betydelse för hela vårt land då det gäller försörjningen med energi och mineraler, nämligen frågan om Ranstadverkens framtid. Ett konkret projekt fanns inom räckhåll. Det skulle i initialskedet ha givit jobb åt 400-600 personer, och med olika spridningseffekter skulle ännu fler ha fått sysselsättning. Tyvärr spelades den möjligheten bort genom att den borgerliga majoriteten med Nils Åslings partivänner i spetsen utnyttjade det kommunala vetot och sade nej till mineralprojektet i Ranstad. Därför är det nu med intresse och tillfredsställelse som jag noterar att industriministern Åsling i budgetpropositionens bil. 17 skriver att han har för avsikt att lägga fram en särskild proposition om Ranstadverkens framtid. Den är enligt förteckningen aviserad att läggas fram i mars månad. Jag hoppas att den kommer att innehålla positiva lösningar på en fråga som har diskuterats mycket länge — enligt min mening alltför länge. Det skall bli intressant att ta del av hur industriministern kommer att lösa denna knepiga fråga. Jag väntar med spänning på den propositionen. Jag tackar än en gång industriministern för svaret på min interpellation, även om jag naturligtvis hade hoppats på mer konkreta svar på mina frågor.

Herr talman! Det är ju intressant att höra att Paul Jansson med förväntan och spänning ser fram mot en av våra propositioner. Vi kan kanske därför vänta med debatten om Ranstad tills propositionen om Ranstad ligger på riksdagens bord. Som jag sade i mitt svar är det ju obestridligen så att situationen i Skaraborgs län är bättre än på många andra håll i landet. Men jag kan också vitsorda att det finns även där allvarliga problem som vi följer med skärpt uppmärksamhet. När Paul Jansson karakteriserar mitt svar så att det innehöll föga av konkreta åtgärder bör väl Paul Jansson erinra sig att alla de industripolitiska satsningar som denna regering har gjort ju också måste innefatta näringslivet i Skaraborgs län. De åtgärderna är verkningsfulla. De har hittills varit framgångsrika, och vi tänker inte vila på hanen. Vi tänker fortsätta att se till att de åtgärder som är erforderliga för att upprätthålla produktionsförmågan i svenskt näringsliv också vidtas. När det sedan gäller den ekonomiska politiken är jag något förbryllad av vad Paul Jansson säger. Det är riktigt att den ekonomiska politiken är av avgörande betydelse. Men vilka alternativ företräder då Paul Jansson och socialdemokratin? I kommentarerna till budgetpropositionen — det måste jag ju säga — har man måst söka efter reella alternativ från oppositionen. Men de kanske kommer innan motionstiden är ute, Vad Paul Jansson här närmast tycks förorda är någon form av en expansivare ekonomi för att öka efterfrågan på hemmamarknaden. Samtidigt ger Paul Jansson inflationen en stor del av ansvaret för våra ekonomiska problem. Det finns alltså en rad motsägelser i den framställning av en önskvärd politik som Paul Jansson här har gett. Vad man måste inrikta sig på är att främja industrins investeringsvilja. Det är det som är det avgörande nu, och det är också något som slår direkt på stora delar av den byggnadsämnesindustri som Paul Jansson här talar om. Det finns dessutom en rad åtgärder som regeringen har vidtagit, slopandet av investeringsavgiften på oprioriterade byggen, t.ex. Vi har höjt statsbidraget för kommunala beredskapsarbeten från 33 till 50 96 också i Skaraborgs län. Vi har anslagit 60 milj.kr. för byggnadsarbeten inom skolväsendet, och det har kommit tre stora skolprojekt i Skaraborgs län till del. Det finns alltså en hel rad konkreta åtgärder som har varit direkt inriktade på att främja avsättningen även inom byggnadsämnesindustrin. Dessutom bör budgetpropositionens förslag om nya åtgärder för att stärka bostadsbyggandet ge betydande effekter liksom förslagen i propositionen om energisparandet. När det gäller energisparandet måste jag korrigera Paul Jansson. Min erfarenhet är att det är många som tror att det är lönsamt att spara på energi i dag och att det därför finns en väldig efterfrågan på insatser på detta område. Det vitsordas också av de investeringar som nu sker inom byggnadsämnesindustrin på det här speciella området, framför allt den gren av industrin som sysslar med att framställa isolermaterial. Det är en industri som i dag upplever en högkonjunktur. Det vittnar om att man där har en betydande tro på effekten av de energisparande åtgärderna.

Herr talman! Självfallet skall vi vänta med debatten om Ranstad tills propositionen ligger på riksdagens bord, herr Nils G. Åsling. Men jag ville ändå i den här dystra stämningen uttrycka något positivt, och det var därför jag passade på att notera det som här har kommit fram från industriministerns sida på denna punkt. Industriministern gör gällande att jag har fällt motsägande påståenden i denna debatt beträffande den ekonomiska politiken och att det inte har redovisats något alternativ från oppositionens sida. Som herr industriministern själv mycket riktigt antyder är det ju fortfarande några dagar kvar av motionstiden, så vi får väl tillfälle att se var skillnaderna kommer att ligga i de förslag som oppositionen lägger fram och det som regeringen tidigare har presenterat. Jag tycker att jag inte riktigt känner igen industriministern när han nu diskuterar ekonomiska frågor. Under sin tid som värderad ordförande i finansutskottet talade Nils G. Åsling med emfas och känsla om nödvändigheten av att satsa för att få fart på ekonomin. Och man var ju med och skröt om att den sista Hagauppgörelsen var det som verkligen betydde någonting och att också centern med finansutskottets ordförande i spetsen hade deltagit där. Vad jag pekat på är att det inte går att i längden på detta sätt holka ur köpkraften för det stora flertalet av konsumenterna i landet. Det är ju detta som sker genom momshöjning, inflationens inverkan och allt annat. Det är ingen hemlighet — det ser ju industriministern varje dag — att försäljningen inom detaljhandeln går ned, och det är ett uttryck för att det förts en ekonomisk politik som innebär att de som skall köpa de varor vi producerar särskilt för hemmamarknaden inte har råd på grund av att inflation, kostnadsökningar och annat slagit på det sätt som har skett. Jag har aldrig påstått att vi i Skaraborgs län skulle vara undantagna från de åtgärder som vidtas för att hävda sysselsättningen. Jag vill gärna säga att länsarbetsnämnden gör allt vad den kan för att möta bekymren. I det avseendet är det inget fel. Huvudsaken är att regeringen ställer ekonomiska medel till förfogande så att man kan klara den uppgiften. Men vad jag vill påpeka är att det har hänt något speciellt med sysselsättningen i Skaraborgs län under det senaste året. Vi upplever nu en situation som vi aldrig tidigare känt till.
Herr talman! Det är nödvändigt att satsa, säger Paul Jansson. Ja, men vi har en prioritering att göra inom den ekonomiska politiken. I dag gäller det: Skall vi framför allt inrikta oss på att främja industrins investeringar för att bygga upp den industriella apparaten och trygga sysselsättningen, eller skall vi expandera den privata och offentliga konsumtionen? Regeringen har valt att prioritera insatserna för att trygga jobben i industrin och näringslivet. Man skulle kanske kunna satsa på båda sakerna, men vi är ganska begränsade i vår ekonomiska handlingsfrihet genom det växande bytesbalansunderskottet — och ansvaret för det går långt tillbaka i tiden, det är både Paul Jansson och jag medvetna om. När det sedan gäller finansutskottets öden och äventyr vill jag erinra Paul Jansson om att vi i finansutskottet i november-december 1975 var överens om ett stabiliseringspolitiskt program, som i hög grad skulle ha korrigerat de negativa effekterna av Hagauppgörelserna. När det stabiliseringspolitiska paketet skulle realiseras våren 1976 var dess värre inte det dåvarande regeringspartiet intresserat längre.
Herr talman! Jag fick i min tidigare replik inte tid att bemöta industriministerns resonemang om energisparandet. Jag har inte påstått annat än att det skulle löna sig att spara energi.

Sedan förväntar man sig att bankerna skall vara villiga och ha möjligheter att ställa upp och finansiera den här satsningen. Men hur utvecklingen blir vet vi ju i dag inte någonting om, och möjligheterna att realisera de här planerna tvivlar många människor på. Vad sedan beträffar frågan om den ekonomiska politiken, där herr Åsling fortfarande anser att jag lämnat motstridande uppgifter, vill jag upprepa att vi har det förhållandet att köpkraften hos de många människorna har avsevärt urholkats. Det är här inte fråga om att stimulera och späda på, men när Nr 60 inflationen under det gångna året blev närmare 15 96 och man hade räknat Fredagen den med 5 eller 6, när momsen höjdes osv., då får vi dessa konsekvenser. Det har 13 januari 1978 ju blivit en standardsänkning i landet som måste innebära svårigheter att finna avsättning för de produkter som bl.a. vår hemmamarknadsindustri i att trygga sysselsättningen i Skara

Herr talman! Jag vill i anslutning till den här debatten om sysselsättningssituationen i Skaraborgs län framföra några synpunkter på de åtgärder som kan vara angelägna att vidta. Vi kan allra först konstatera att situationen inger oro, även om vi inte har drabbats av de speciella strukturproblem inom näringslivet som skapat akuta och mycket besvärliga problem på andra håll i landet. Vi har emellertid känning av svårigheterna inom tekobranschen, tidigare framför allt i Falköpingsområdet och nu senast i Skövde i och med nedläggningen av Nr 60 företaget Brason, som Sven-Gösta Signell ingående redogjort för. Svårigheterna inom möbelindustrin kan väl inte betraktas som ett strukturproblem, men det gäller att noggrant bevaka utvecklingen. Ett problem, som är särskilt oroande, är den snabbt växande ungdomsarbetslösheten. Från folkpartiets sida har vi engagerat oss starkt i näringslivsoch arbetsmarknadsfrågorna. Vi känner oro för utvecklingen under den närmaste tiden men ärlångt ifrån helt pessimistiska. Det som dominerar problembilden är således den allmänna konjunkturnedgången. Det som är bra för Skaraborgs län är därför det som är bra för hela landet, dvs. en politik som syftar till att återställa den ekonomiska balansen, att få i gång exportindustrin — motorn i det svenska näringslivet och förutsättningen för balans inom utrikeshandeln —, att upprätthålla sysselsättningen och därmed köpkraften så långt det är möjligt och att kraftigt satsa på teknologisk förnyelse genom forskningsoch utvecklingsarbete. Vad ungdomsarbetslösheten beträffar är det angeläget att skolans utformning och utbildningens dimensionering bättre anpassas till såväl samhällets behov som det aktuella arbetsmarknadsläget och ungdomarnas önskemål. Jag har inte möjlighet att nu gå närmare in på de speciella Skaraborgsproblemen — de sex minuterna medger inte det. Jag får därför nöja mig med att peka på några få. Det är viktigt att tidigare fattade beslut om förläggning av militära skolor till Skövde verkligen fullföljs och att högskolan i vårt län kommer i gång på allvar. Inklämda som vi är mellan etablerade och expanderande högskolor i Karlstad, Örebro, Jönköping, Borås och Göteborg är det livsviktigt att den får en bra start. Försöksverksamheten med yrkesteknisk högskoleutbildning bör kompletteras med en livsmedelsteknisk linje. Denna skulle också kunna ge förutsättningar för och impulser till en utveckling av livsmedelsindustrin. Det är nu något som skulle passa detta jordbrukslän alldeles utmärkt. Råvarorna har vi, och vi skulle kunna förädla produkterna mera och längre. I det här perspektivet är det av intresse att notera utbildningsministerns förslag om s.k. kontaktforskning vid de mindre och medelstora företagen. Inte mindre än 3 milj.kr. föreslås i årets budgetproposition för att företag skall få möjlighet att utan kostnad disponera forskare från universitet och högskolor under en viss tid. Till sist, herr talman, har det ofta pekats på att Skaraborgs län haren alldeles speciell ortsstruktur. Det är en struktur som i många avseenden är intressant och positiv. Men den kräver att de olika kommunerna verkligen har förmåga att samarbeta och inte kortsiktigt och egoistiskt bara söker värna om sin egen del av det gemensamma. Det finns också skäl att påpeka att länsstyrelse och landsting i ett län med en sådan struktur har en särskilt viktig uppgift att fylla när det gäller att främja länets utveckling. Och jag tycker också att de gör en helhjärtad och förnämlig insats.

Herr talman! Industriministern talade tidigare om betydelsen av investeringarna inom industrin och menade att det kunde råda någon tveksamhet om socialdemokratins uppfattning om nödvändigheten av att få tillbaka investeringsviljan. Jag vill bara säga att det är fullständigt felaktigt. Alldeles uppenbart är socialdemokratin mycket intresserad av att få tillbaka investeringsviljan inom näringslivet. Siffrorna är ju mycket oroande, om man tänker på att investeringarna inom industrin har gått ned med 15 96 under 1977 och nationalprodukten har minskat med 2 96. Jag skulle kunna räkna upp flera sådana verkligt oroande uppgifter, men jag kan inte göra det eftersom jag nu skall säga någonting om mitt hemlän. Jag instämmer gärna, herr talman, i de synpunkter som tidigare har framförts här av mina partivänner på länsbänken. Jag vill också gärna hålla med industriministern om att lågkonjunkturen — dvs. varvskrisen, minskningen av bilproduktionen i Västsverige osv. — självfallet har slagit hårt mot sysselsättningen i Skaraborgs län. Nedgången av antalet anställda vid Volvoverken i Skövde, som är omkring 900, har naturligtvis haft betydelse för den kommunen, liksom strukturomvandlingen inom tekoindustrin har haft en mycket stor betydelse i Falköping. Jag vill också gärna — för att nu ge några positiva synpunkter — peka på att de insatser som länsarbetsnämnden har gjort i Skaraborgs län när det gäller arbetsmarknadspolitiska åtgärder har varit positiva, eftersom de har skapat möjligheter att hålla tillbaka varsel. Men alldeles uppenbart är att kommer den utveckling som vi nu är inne i att fortsätta, så kan man förmodligen inte, med de åtgärder som nu står till buds, hålla tillbaka varslen, utan då kommer det att krävas nya insatser på det arbetsmarknadspolitiska området. Låt mig citera vad länsarbetsnämnden — länets ansvariga organ då det gäller sysselsättningen — säger i sin redogörelse över arbetsmarknadsutsikterna vintern 1977/1978. Det heter där att stora delar av länets industri är beroende av att en normal byggnadsverksamhet kan upprätthållas för att företagen skall kunna få avsättning för sina produkter. Jag vill understryka detta, herr industriminister, för vårt län är ju ett typiskt län med småföretag som är engagerade inom byggnadsindustrin och tillverkar produkter som har åtgång i samband med nybyggnationen av bostäder. Vi vet att 1977 var ett mycket dåligt år när det gäller bostadsbyggande. 52 000 lägenheter påbörjades, enligt det material som vi nu har fått i budgetpropositionen. Det är förmodligen det lägsta bostadsbyggandet sedan 1940-talet, och det är alldeles uppenbart att detta måste sätta spår i ett sådant län som Skaraborgs län. Och när vi nu talar om att nybyggnationen har minskat och att det har haft effekt på en rad småföretag i länet, så måste vi tänka på att nybyggnationens minskning också haft effekt på möbelindustrin i Tibro. Vi skall komma ihåg att allt färre nya hus betyder allt färre nya möbler. Om man ser på den tillverkning som f.n. sker i Tibro finner man att år 1976 tillverkades produkter till ett värde av 483 milj.kr. Därav exporterades för 86 miljoner.

Det skulle sannerligen ge effekt på sysselsättningen i Skaraborgs län.

Herr talman! Det svar som industriminister Nils Åsling lämnat på Paul Janssons interpellation ger ju inte något som helst hopp om en förbättrad sysselsättning i Skaraborgs län. Tidigare har sysselsättningsläget i sydöstra Skaraborgs län varit relativt bra, med undantag för Falköpings kommun. Och när det gäller Falköpings kommun är vi oroade för utvecklingen. Enligt länsstyrelsens befolkningssiffror vid årsskiftet har det skett ytterligare en befolkningsminskning. Olle Grahn fick den 24 november 1977 inget stöd för länsstyrelsens begäran att Falköpings kommun skulle ingå i den s.k. grå zonen. Jag vill bara upplysa industriministern om att sysselsättningsläget sedan det svaret gavs inte har blivit bättre. I sin interpellation angav Paul Jansson att problem fanns vid Marbodals industrier i Tidaholm. Marbodal tillverkar köksinredning och är alltså beroende av att det byggs i landet. Marbodal har i Sverige en marknadsandel på 40 96. En normalproduktion i vad gäller köksskåp för Marbodals del är 25 000 skåp per vecka, alltså 5 000 skåp per dag. På grund av det låga byggandet tillverkar Marbodal nu endast 4 000 skåp per dag. Företaget sysselsätter 1 000 arbetare och tjänstemän. Jag vill även upplysa industriministern om att Marbodal innan byggkrisen uppenbarade sig i Sverige var ett mycket stabilt och expansivt företag. Inför 1978 hade företaget investeringsplaner på 7 milj.kr., främst i maskiner och en ny personalmatsal. fr.o.m. 1975 fram till utgången av 1977 har företaget investerat mellan 20 och 30 milj.kr. för att få enhetliga produktionslokaler och en ny lagerlokal. Allt detta gjordes för att möta framtiden. Varsel om korttidsvecka finns nu för de anställda. Det gäller 700 arbetare som inte vet vad framtiden innebär. Jag vill även uppmärksamma industriministern på att inpendlingen från Falköping till Tidaholm rör sig om ca. 150 personer — just till Marbodal. Med hänsyn till det dåliga sysselsättningsläget i Falköping har det varit positivt att Marbodal kunnat bereda Falköpingsarbetare sysselsättning. Hur framtiden kommer att bli vågar vi inte tänka på. De anställda på Marbodal är mycket angelägna om att få ett svar av industriministern.
Herr talman! Jag kan inte ge mig in på en värdering av olika företags situation och aktuella produktionsläge. Det är inte möjligt och knappast heller min uppgift. När det gäller de statliga textiloch konfektionsengagemangen ligger på riksdagens bord en proposition om just detta. Diskussionen om den nya statliga textilkoncernen torde vi få ta i ett senare sammanhang här i kammaren. Jag kan alltså inte för dagen närmare kommentera nedläggningen av Eisers fabrik i Skövde. Det är den ansvariga företagsledningen som har att vidta de dispositioner som är nödvändiga för att fylla målsättningen med de företag som staten här har. Problemet för textilindustrin är den snabbt vikande marknaden för svensk produktion som är följden av en ökande import. Jag är medveten om att vi nu närmar oss ett läge där man kan befara att vi kommer ner i en inhemsk produktion som ligger i farozonen för vad som från beredskapssynpunkt kan anses riktigt. Vi får alltså, eftersom bromssträckan är ganska lång, vara inriktade på att vidta åtgärder för att bevara en inhemsk tekoproduktion av rimlig omfattning. När det gäller det statliga företaget och dess engagemang framgår det av propositionen vilka åtgärder som vi har föreslagit riksdagen. Jag blev glatt överraskad när Arne Blomkvist nyanserade diskussionen genom att förklara att oppositionen har ett stort intresse för industriinvesteringar. Det var bra att det tillägget kom i debatten, då man annars kunde få intrycket att oppositionen förespråkar en ensidig konsumtionsinsats. Det mest oroande inslaget i det nuvarande läget är trots allt den låga investeringsaktiviteten i näringslivet. Jag kan i anslutning till vad som framkom i debatten med Paul Jansson understryka att regeringen är medveten om problemen med det låga bostadsbyggandet, att de tomma lägenheterna nu inte är så många — 14 000-15 000 —-och att det finns all anledning att öka ansträngningarna för att främja bostadsbyggandet, liksom investeringsaktiviteten på byggnadssidan över huvud taget. Energisparprogrammet tror jag trots allt kommer att ge en betydande effekt i form av ökad sysselsättning på byggområdet under det närmaste året.

Herr talman! Sven-Gösta Signell måste ändå göra klart för sig vad som är regeringens och riksdagens uppgift i detta sammanhang. Vi har också att dra upp ramarna för de statliga företagens verksamhet. Industriministern eller något annat statsråd kan rimligen inte i detalj reglera statliga företags verksamhet. Därmed skulle man ju ta ifrån företagsledningarna det ansvar under vilket de har att arbeta. Företagsledningarna har att efter samråd med personalorganisationerna enligt de former som riksdagen har bestämt träffa de dispositioner som de är nödsakade att göra i en vikande marknadssituation. Låt oss ta upp denna diskussion när vi skall ta ställning till den statliga tekokoncernen! Det är ju i det sammanhanget som debatten om denna fråga rimligen kan äga rum.
Herr talman! Jag ställde en fråga till industriministern, och jag fick inget svar. Jag får väl då när jag träffar mina fackliga kamrater svara dem, att industriministern inte bryr sig om deras problem.

Herr talman! Eric Holmqvist har anhållit att statsministern dels med det snaraste vidtar åtgärder för positiva beslut i ärenden av betydelse för sysselsättningen i Malmöhus län, dels lämnar en redogörelse för regeringens uppfattning om behovet av insatser i övrigt för sysselsättningen inom länet. Interpellationen har överlämnats till mig. Eric Holmqvist berör i interpellationen ett flertal samhällssektorer och pekar på deras betydelse för sysselsättningen i Skåne. Huvuddelen av interpellationen behandlar emellertid möjligheterna att upprätthålla sysselsättningen inom olika industribranscher. Förutsättningarna för Kockums varv och hela varvsindustrin att utvecklas i en positiv riktning har jag redan tidigare i dag behandlat i ett svar på en interpellation av Jörn Svensson. I det sammanhanget behandlade jag också Kockums s.k. LNG-projekt i ett svar på en fråga av Olle Aulin. Tekoindustrierna har under de senaste decennierna genomgått en snabb omställningsprocess. Antalet sysselsatta har därvid minskat kraftigt. Åtgärder från statsmakternas sida har vid flera tillfällen vidtagits i industri-, försörjningsberedskapssamt arbetsmarknadsoch regionalpolitiskt syfte. Regeringen har i propositionen 1977/78:73 föreslagit riksdagen att Statsföretag får ett medelstillskott för att bilda en tekokoncern. Det förutsätts att den nya koncernen efter en tvåårig omställningsperiod skall vara företagsekonomiskt lönsam. Detta beräknas medföra en minskning av sysselsättningen vid de berörda företagens svenska fabriker med 1 500-2 000 personer. Enligt min mening kan statliga lika litet som andra tekoföretag utan särskild ersättning åläggas betungande försörjningseller regionalpolitiska uppgifter i en omfattning som står i strid mot kraven på lönsamhet. Samtidigt måste starka krav kunna ställas på företagen att inom ramen för sin ekonomiska förmåga ta ansvar för sysselsättningen. Gummiindustrins problem utreds f. n. inom statens industriverk och efter vad jag har erfarit kommer en lägesrapport från denna utredning att presenteras under våren. Eric Holmqvist nämner särskilt att produktionen av exempelvis cykeldäck måste hållas uppe av beredskapsskäl. Enligt vad jag inhämtat av handelsministern pågår också överläggningar mellan överstyrelsen för ekonomiskt försvar och Trelleborgs Gummifabriks AB i syfte att säkerställa tillförseln av cykeldäck i en avspärrningssituation. Regeringen följer fortlöpande utvecklingen på arbetsmarknaden i samtliga delar av landet. Många olika medel står till förfogande på de arbetsmarknadspolitiska, regionalpolitiska och näringspolitiska områdena för att värna om sysselsättningen. Ett fastare grepp över de regionalpolitiska frågorna har tagits och näringspolitiken har i flera fall förstärkts under förra året. Den arbetsmarknadspolitiska beredskapen förbättras ytterligare genom de förslag regeringen lämnar i budgetpropositionen.

Herr talman! Jag vill först tacka industriministern för det svar som jag har fått särskilt vad gäller gummiindustrin och överläggningarna mellan Trelleborgs Gummifabriks AB och överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Jag vill också uttrycka den förhoppningen att regeringen bevakar att förhandlingarna verkligen leder fram till ett resultat, så att man får en snabb uppgörelse som kan göra det möjligt att hålla produktionen och sysselsättningen i gång. En sådan här åtgärd kostar ju ingenting extra för staten. Produktionen behövs och pengarna för beredskap finns, och det gäller egentligen bara att handla. I övrigt är jag ledsen att nödgas konstatera att jag egentligen har fått mycket opreciserade svar på de frågor som jag har ställt. En del av svaret var så att säga något som var gammalt och bekant. Vad det gäller varvsindustrin, som upptog en stor del av min interpellation, och möjligheterna att upprätthålla sysselsättningen inom denna sektor i Malmö och Landskrona, vill jag här understryka betydelsen av att industriministern i sina ställningstaganden beaktar de utomordentligt värdefulla tillgångar som de två skånska varven utgör. Öresundsvarvet har ju faktiskt kunnat visa på ett positivt resultat i det rådande läget, kunnat redovisa vinst. Kockums är — det framhöll industriministern själv, så det behöver jag kanske inte understryka — det varv som står bäst rustat, tack vare de flera hundra miljoner kronor som har investerats i varvet under de senare åren. Från min tid som försvarsminister känner jag väl till den utomordentligt avancerade teknik som Kockums behärskar och som har betydelse också för vårt försvar. Jag tolkar svaret på det sättet att industriministen var positiv till åtgärder. Jag vill gärna säga att självfallet ingen i Skåne väntar att de här varven skall ställas utanför en nödvändig strukturomställning. Men lika angelägen är man naturligtvis att hävda att den nödvändiga anpassningen inte får gå ut enbart eller väsentligen över de skånska varven; ansvarsbördan får inte läggas på dem, utan de måste ha möjligheter att arbeta på ett rationellt sätt. Ett bortfall av ettdera av varven skulle betyda — det vågar jag säga — ett dråpslag mot näringslivet i Skåne. Jag vill som sagt gärna tolka vad som blev sagt i den tidigare debatten här på det sättet att industriministern med stort intresse följer utvecklingen och att man har anledning räkna med att han mycket seriöst kommer att pröva de här frågorna. Vad gäller textilindustrin har ju de här problemen ofta, och även ganska nyligen, ventilerats i riksdagen. Jag skall därför inte gå närmare in på dem. Men jag vill påminna om det förhållandet — vilket sällan har observerats — att den ort i det här landet som allra hårdast har drabbats i textilkrisen faktiskt är Malmö, där man hade mångdubbelt fler arbetstillfällen för 20-25 år sedan i branschen än man har i dag. I verkligheten är bara 10 96 av sysselsättningen kvar vid den textilindustri som fanns i Malmö i ett tidigare skede, och så hårt har väl inte någon annan ort drabbats. Jag vet att Malmö stad har uppvaktat industriministern i dessa frågor och att man har framhållit betydelsen av att stadens intressen beaktas när det gäller att få behålla den lilla spillra av textil verksamhet som fortfarande finns i Malmö. Jag kan bara hoppas att även det problemet skall få en positiv lösning. Att jag framställde min interpellation till statsministern berodde inte på sidovördnad för vare sig industriministern, arbetsmarknadsministern eller någon annan i regeringen, utan på att jag ansåg att man för att få en verkligt täckande debatt om sysselsättningen skulle behöva gå in på områden som berörde många departement och där jag menade att det fanns anledning till ett observandum. Jag kan försäkra industriministern, och andra också i den nuvarande regeringen, att man i Skåne är grundligt besviken på regeringens sätt att handlägga ärenden som har mycket stor betydelse för sysselsättningen och framtiden nere i Skåne. Jag vill tillägga att man också känner besvikelse över att somliga i regeringen inte tycks ha det handlag som behövs för handläggningen. Detta ”bönhaseri” — om jag får använda ett gammalt uttryck — eller detta rantande hit och dit, som har förekommit i en rad frågor, är någonting som verkligen inte har ingett förtroende i Skåne, där befolkningen är utrustad med mycken realism i sitt tänkande och i sin bedömning. Därför är det viktigt att också ett par andra frågor får komma med i den här debatten. Frågan om Barsebäck anser jag vara överspelad vid det här laget, så den kan vi kanske lämna därhän. Vilket munväder som än kommer att användas i fortsättningen, finns det väl inte någon som på allvar tror att denna värdefulla kraftkälla kan lämnas outnyttjad. Men värre, herr industriminister, är handläggningen av planärendena, som har utomordentligt stor betydelse inte bara för bostadsförsörjningen utan också för sysselsättningen och för den sociala utvecklingen i många kommuner i Skåne. Närhelst jag under de senaste åren har mött kommunalmän — och politiker från skilda partier — har de klagat över svårigheterna att få fram avgöranden i planärenden. Regeringsförklaringen att man skall skydda god åkerjord är det ingen som riktar någon invändning emot, men den principen får ju inte — lika litet som andra principer — göra att man lämnar förnuftet helt därhän. Det är — som också har påpekats t.o.m. i ledande borgerliga tidningar — gällande lag som i första hand skall ligga till grund för besluten, och inte deklarationer av det ena eller andra slaget som gjorts efteråt. Spaden har inte kommit i jorden, byggnadsarbetarna har fått gå arbetslösa och viktiga byggen har skjutits upp därför att ärendena har samlats i bostadsdepartementet. Det är inte att främja vare sig sysselsättning, planering eller någonting annat. Det är att sätta käppar i hjulen när man inte ger något besked. Jag utgår ifrån att många framställningar bör bifallas, men det är bättre att vi får ett nej än att leva i ovisshet. Därför vill jag rikta en vädjan till industriministern — som ju måste ha samma intresse som vi på den punkten, alltså att sysselsättningen skall hållas i gång inom byggnadsindustrin och byggnadsämnesindustrin — att industriministern gör sig mödan att gå in till kollegerna som sysslar med bostadsärendena och säga att detta är allvarligt, att det måste bli en bättring. Det var värre i november. Då låg ärenden om 1 400 småhus och lägenheter — som man var beredd att sätta i gång och bygga — i bostadsdepartementet för avgörande. Nu fick jag härförleden från länsstyrelsen uppgiften att siffran hade gått ned. Men det är fortfarande över 1 000 lägenheter och småhus som på detta sätt inte kan igångsättas. Tänk vad det kunde ge av sysselsättning om det här fungerade på ett normalt sätt! Planärenden är inte formaliteter; det är självklart att en bedömning skall göras. Men i det läge som vi befinner oss i är det mycket angeläget att den normala sysselsättningen får fortgå på ett riktigt sätt och att man inte försvårar där det redan finns problem. Det är åtskilliga andra saker som jag skulle ha anledning att ta upp. Naturligtvis är vi mycket besvikna över att samtidigt som vi redovisar det svåraste sysselsättningsläge vi någon gång har haft i Malmöhus län, får vi en proposition om att man skall lägga ned den militära verksamheten i Malmö. Den frågan får jag tillfälle att återkomma till, och därför skall jag inte ta upp den här. Låt mig sluta med att konstatera att sysselsättningsläget i Malmöhus län är bekymmersamt. Arbetslösheten är större än i något annat av storstadslänen. Den är också större än i flertalet övriga län i landet. Därför, herr industriminister, finns det i dag inte några som helst skäl för att ge lokaliseringsstöd till företag som flyttar ifrån Malmöhus län och söker sig till län där kanske sysselsättningsläget är bättre än vad det är i Malmö. Jag tvivlade på att sådant har förekommit, men från länsmyndigheterna har jag fått en uppgift om att sådana beslut har tagits utan att ens ha underställts de myndigheter som sysslar med arbetsmarknaden i Skåne och i Malmöhus län. Jag vädjar därför till industriministern — som ju ändå är ansvarig för de större besluten — att ge det löftet att man icke i det här läget skall medverka till att göra ont värre genom en sådan verksamhet. Jag har sysslat med dessa ärenden en gång i tiden, och jag vill säga att det var en självklarhet att man icke med statliga medel skulle gå in och förorsaka svårigheter i områden där det redan finns sysselsättningsproblem. Jag skulle se det som mycket positivt om herr industriministern på den punkten åtminstone kunde ge mig ett lugnande besked.
Herr talman! Om jag får ta Eric Holmqvists senaste fråga först — beträffande handläggningen av lokaliseringsärenden — så vill jag säga att Eric Holmqvist vet lika bra som jag att man självfallet inte medvetet medverkar till att på det sättet flytta företag. Om nu sådant sker, så beror det sannolikt — jag har inget konkret exempel att hänvisa till — på omdisponeringar i företaget eller andra särskilda omständigheter. Det har alltid förekommit en viss flyttning av företag. Men att man med lokaliseringsstöd medvetet skulle flytta sysselsättning från orter med sysselsättningssvårigheter är naturligtvis uteslutet. Eric Holmqvist efterlyste en heltäckande debatt. Det är klart att en sådan kunde ha sitt intresse från många synpunkter. Jag vill dock begränsa mig till att svara på de frågor som ställts till mig i min egenskap av industriminister. Då kommer jag närmast till frågan om varven och de två, som Eric Holmqvist sade, framgångsrika skånska varven. Jag kan vitsorda att Kockums är ett tekniskt mycket avancerat och skickligt drivet varv, och på Landskronavarvet är de mycket duktiga — det råder ingen tvekan om det. Det finns också duktiga fartygsbyggare på andra orter i vårt land. Problemet är bara att vi inte är tillräckligt duktiga för att hävda oss i den internationella konkurrensen såsom vi borde göra, beroende på skilda saker — inte minst den subventionspolitik som fjärran länder bedriver. Det är alltså nödvändigt att anpassa vår varvsnäring till de marknadsmässiga förutsättningar som föreligger, eftersom anspråken på våra resurser för lagerbyggnad och för beställningsstöd är stora på grund av att det rör sig om så dyra pjäser. Den strukturanpassningen måste självfallet också beröra de skånska varven. Men låt oss ta den diskussionen när vi har ett fullständigt analysmaterial klart och när vi är beredda att dra vissa slutsatser av detta analysmaterial. Det är ju dock så — det bör Eric Holmqvist komma ihåg när han säger att ansvarsbördan för den nödvändiga strukturanpassningen inte ensidigt skall ligga i Skåne — att den anpassningsprocess som vi nu är inne i väsentligen drabbar Göteborg. Skåne har kommit relativt lindrigt undan i den processen. Beträffande tekoindustrin är jag medveten om att Malmö, om man ser det i ett längre perspektiv, drabbats hårdast. Men den diversifiering av näringslivet som har skett i Malmö efter den gamla tekokrisen har ju varit rätt framgångsrik. Det är närmast ett belägg för att på orter som är beroende av en enstaka bransch är det klokt att de näringspolitiska dispositionerna inriktas på ett diversifierat näringsliv för att minska beroendet av en enstaka näring.

Herr talman! Jag tackar för det uttalande som industriministern gör när det gäller att ta ställning i lokaliseringsärenden. Det är värdefullt att vi har fått den deklarationen, därför att i det läge som nu råder är det självklart att företagen gärna springer till staten och vill ha hjälp i olika avseenden. Jag vågar påstå att jag vet vad jag talar om när jag säger att det faktiskt gäller för myndigheterna att noga se upp så att man inte fattar felaktiga beslut som gör att sysselsättningen försvagas på en ort för att möjligen förbättras på en annan. Sedan vill jag inte hålla med om att det är på det sättet som industriministern säger att besluten beträffande varvsindustrin hittills hårdast har träffat Göteborg. Så är det inte — det har redan skett en betydande personalinskränkning vid de skånska varven. Man är nog medveten om att man måste följa den tidigare planen men också om att man måhända måste vara beredd att göra ytterligare inskränkningar. På den punkten är jag angelägen understryka att Skånevarven visst inte hittills har stått utanför omställningsprocessen när det gäller varven. I övrigt är jag till freds med vad industriministern sagt beträffande sin syn på varvsnäringen. Det är väl ändå på det sättet att även om vi har svårigheter måste vi se mot framtiden. Vi måste satsa på den i förhoppningen att vi skall få utrymme inom världshandeln och få vara med och producera. Även om det ser svårt ut för dagen tycker jag att den satsning är riktig som Kockums varv har gjort när det gäller att producera fartyg med hög teknisk utveckling, Vi kan nämligen aldrig konkurrera på allvar med länder med låga löner och eftersatta sociala villkor när det gäller att bygga det enkla tonnaget. Däremot är naturligtvis våra förutsättningar bättre vad beträffar de utvecklade fartygen, och jag tror att det är det som kan ge vår varvsnäring en framtid.

Herr talman! Jag vill uppehålla mig huvudsakligen vid den största arbetsmarknaden i Malmöhus län, den helt dominerande, nämligen Malmö. Verksamheten i det här området på 1960-talet var, liksom i andra storstadsregioner, det som grundlade uppfattningen om området som överhettat. Resultatet blev en mängd multipeleffekter, som bl.a. kunde avläsas i den hastiga, ibland alltför hastiga, byggnationen och i de ståtliga visionerna av ett Örestad. Malmö växte för fort. Det är orsaken till att man nu sedan några år kan avläsa en minskning i invånarantalet. Om man vill frammana ett Malmö på tillbakagång är det lätt att göra det med en presentation av de sjunkande siffrorna för Malmös folkmängd, 27 000 under åren 1970-1975, men det är fel att se dessa siffror enbart negativt. Befolkningsminskningen har också inneburit större valfrihet för många människor när det t.ex. gäller bostad. Utflyttningen var något som alltså skedde under den gamla regeringens tid, och det var mellan åren 1970 och 1975 som antalet sysselsatta i kommunen minskade med 2 700 personer. Under samma period skedde också en omstrukturering av näringslivet till serviceoch tjänstesektorer från övriga näringsgrenar. Industri och byggnadsverksamhet minskade i början av 1970-talet medan främst offentliga tjänster ökade i betydelse för sysselsättningen. Inpendlingen till Malmö har mellan 1970 och 1975 ökat med 45 96, vilket får anses vara en mycket kraftig ökning. Arbetslöshet i allmänhet och ungdomsarbetslöshet i synnerhet är bekymmersam. Det är ett socialt ont, eftersom vådorna av arbetslöshet kan bli grogrunden för missbruk av narkotika och för alkoholism. Den kraftiga satsning som nu sker genom den s.k. ungdomsgarantin, vilken garanterar ungdomar arbete, praktik eller utbildning efter grundskolan, är ett viktigt led i insatserna mot ungdomsarbetslösheten. Enligt uppgifter från arbetsförmedlingen i Malmö är det just åldersgruppen 16-20 år som drabbas hårdast av arbetslösheten. Efter 20-årsåldern brukar de flesta problemen vara lösta, enligt arbetsförmedlingen. Av de 5 000 arbetslösa i Malmö är 36 96 ungdomar, eller ett antal av 2 000. Ungdomsarbetslöshetskommittén i Malmö, som i november 1977 presenterade sin rapport, hade gjort en undersökning av bakgrundsorsakerna till ungdomsarbetslösheten. att de arbetslösa unga kvinnorna är markant fler än männen, att arbetslösheten kulminerar i 18-årsåldern och att ungdomar med avbruten eller avslutad grundskola utgör hela 63 96 av de inskrivna arbetslösa. Ungdomsarbetslösheten bekämpas med kraftfulla åtgärder från regeringens sida. Vi har i Malmö för tillfället 5 000 arbetslösa, men vi skulle ha haft 18 500 om inte arbetsmarknadspolitiska åtgärder hade vidtagits. För ungdomsgarantins genomförande sätts åtgärder in på många områden. Jag skall bara peka på ett par. Grundskolans läroplan är f. n. föremål för översyn. Avsikten är enligt det nya förslaget att ge alla elever en god arbetslivsorientering och yrkesförberedelse. Pryon kan enligt förslaget i fortsättningen omfatta ända upp till åtta veckor på högstadiet i stället för nuvarande två och skall omfatta minst veckolånga perioder inom ett område med teknik och tillverkning, ett annat med handel, kommunikation, service, jordoch skogsbruk och ett tredje med kontor och förvaltning, vård och undervisning. Ungdomar på gymnasiet kan också få möjlighet att delta i individuellt anpassad studiegång, s.k. varvad utbildning, enligt ett förslag som utarbetats inom sysselsättningsutredningen. Själva skolan sätts alltså in i ett arbetsmarknadspolitiskt sammanhang. Malmös ekonomi har till stor del varit baserad på stor och tung industri. Även om det under en del år har sett dystert ut finns det tecken som tyder på en ljusning, bl.a. på grund av de insatser som gjorts på Kockums i det akuta skedet och det analysarbete med sikte på Kockums varvs framtid som nu pågår. Dessutom kan man hysa vissa förhoppningar på de småföretag där det finns expansionskraft. Det innebär en bättre struktur, en bättre riskfördelning. I dag är vi medvetna om riskerna med en näringsstruktur som är ensidigt grundad på storföretag inom en bransch, t.ex. varvsindustrin. 20 96 av de anställda inom industrin i Malmö arbetar på Kockums. Även om läget är bekymmersamt är det inte helt och hållet mörkt. Det finns ljusa och hoppfulla inslag. Det är till mycket stor del en följd av åtgärder som regeringen har satt in, t.ex. småföretagarpaketet och den kraftiga satsning mot arbetslösheten som har gjorts. Det är sådana områden som Malmö och Malmöhus län som har motiverat de kraftiga överskridanden i budgeten som regeringen har kritiserats för. Om man då har regioner som vår i tankarna inser man att det är ett uttryck för en solidaritet som är konkret och påtaglig och inte bara ett honnörsord. En ledande socialdemokratisk kommunalpolitiker i Malmö sade häromdagen att det är stor efterfrågan på industrimark i Malmö. Visserligen saknas nu nyetablering. Men glädjande nog, sade han, är det småföretag som expanderar. Det antyder en försiktig optimism inför framtiden. Det inslaget i bilden skall man inte glömma bort. De insatser som regeringen nu går in för t. ex . genom den stora satsningen på småföretag, som bara är ett led i ett stort näringspolitiskt program, svarar mot det uttalande som jag nyss åberopade.

Herr talman! Industriministerns svar på Eric Holmqvists interpellation var inte uppbyggande för de områden som har problem — inte ett ord om de mindre orter i Malmöhus län som är utsatta, t.ex. Sjöbo. Genom nedläggningen av Sjöbo bruk blir ca 20 26 av de industrisysselsatta i kommunen arbetslösa, en sak som industriministern borde ha sig väl bekant. Regeringen har sannerligen inte visat något större intresse av att lösa problemen eller skaffa fram ersättningsjobb. Inom såväl de större som de mindre kommunerna i länet har sysselsättningsproblemen hopat sig. Något engagemang för Skåne från regeringens sida synes knappast. Arbetsförmedlingens statistik visar att vi i länet har 10,5 96 av landets samtliga arbetssökande utan arbete, medan vi endast har 9 96 av landets befolkning och arbetskraft. Det är siffror som talar för sig själva. Det kan också noteras att ungdomsarbetslösheten i Malmöhus län är mycket stor. Som exempel kan jag nämna Trelleborg, där 37 26 av de arbetslösa är ungdomar. Den här utvecklingen har skett trots de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som har vidtagits. Om kommunen inte engagerat sig i dem hade arbetslöshetssiffran sannolikt inte varit 8000 utan snarare 18 000. Jag vill fråga industriministern om han är beredd att vidta åtgärder för att bidra till att snabbt lösa dessa problem för Skåne. Har regeringen några planer? Finns det över huvud taget i regeringen någon tanke på att bibehålla industrin i länets småorter? Kommer Eiser Sjöbo att bibehållas? Om så inte är fallet försvinner jobben för ytterligare 20 96 av de industrisysselsatta i den här kommunen. Jag vill liksom Erik Holmqvist peka på den eftersatta byggsidan och anläggningssidan. Arbetslösheten för byggnadsarbetare är stor i Malmöhus län, och med hänsyn till den låga igångsättningen kommer läget att förvärras. Åtgärder måste snabbt vidtas för att skapa sysselsättning för byggnadsarbetarna, vilket också påverkar sysselsättningen inom andra industrier. Planer måste fram och medel anvisas för byggande av bostäder och industrier samt för anläggningsarbeten. Problemen är i stort lika i länets samtliga kommuner. Litet var ställer man sig frågan: Vad tänker regeringen göra? Tänker den fortsätta avvecklingen eller blir det några andra åtgärder? Det är frågor som jag trodde skulle besvaras i dag. Det blev tyvärr inte fallet. Men vi kanske fortfarande kan få svar på dem.

Herr talman! Jag sade tidigare i dag att det är fler än de anställda vid Kockums varv som hyser oro för sina anställningar, och alltför många har ingen sysselsättning alls. 1977 har för många i Malmö varit ett mycket bekymmersamt år. Jag skall redovisa något mer preciserade siffror än Ulla Tillander gjorde. I oktober månad var antalet registrerade arbetssökande 4 269. Anmärkningsvärt i sammanhanget är att detta är en ökning med inte mindre än 25 926 jämfört med motsvarande månad föregående år. Per 100 lediga platser noterades i oktober 367 sökande, och antalet lediga platser uppgick till I 163. Över hälften av dessa återfanns inom den offentliga sektorn. Handel samt restaurangoch hotellverksamhet svarade för ca en fjärdedel och industrin för knappt 10 96. Det är dystra siffror, men ännu värre är att läget under november och december månader 1977 ytterligare försämrades i Malmö. Vi hade i december — de senaste siffrorna, som kom för ett par dagar sedan — 4 300 registrerade utan arbete. Av dem var 53 26 män och 47 96 kvinnor. 33 26 av samtliga var ungdomar under 24 år. Enligt länsarbetsnämnden i Malmöhus län är någon ändring till det bättre inte att vänta under det närmaste halvåret. Tvärtom säger länsarbetsnämnden att alla tecken tyder på att praktiskt taget alla branscher kan emotse en kärvande marknad. Generellt gäller att Malmöhus län trots ökade insatser i form av främst arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbeten får det sämre. Metallvarusektorn är påtagligt svag. Dess efterfrågan gäller så gott som endast yrkesutbildad arbetskraft med lång arbetserfarenhet. På vissa orter inom länet föreligger knappast någon som helst efterfrågan på arbetskraft inom metallsektorn. Byggnadsindustrin sviktar, vilket i sin tur får negativa verkningar på sysselsättningen inom flera olika branscher. Vi vet alla att byggandet har varit och är något av en motor i den svenska samhällsekonomin — man räknar med att en byggnadsarbetare i arbete ger jobb åt sex andra löntagare. Industriministern säger i sitt svar på Eric Holmqvists interpellation att den arbetsmarknadspolitiska beredskapen skall förbättras ytterligare genom de förslag som regeringen lägger fram i budgetpropositionen. Men det är ändå med oro som vi konstaterar att enligt propositionen skall länsstyrelsens nybyggnad i Malmö inte komma i gång förrän i januari 1979. Här finns ju, som jag redan har varit inne på, ett klart dokumenterat behov av sysselsättningstillfällen för byggnadsarbetarna. Då är det enligt min mening att beklaga om bygget inte kan påbörjas för att därmed kunna undvika en besvärande arbetslöshet förrän i januari 1979. Som redan har berörts i Eric Holmqvists interpellation — det har också berörts här i debatten — är även tekoindustrins situation i Malmö bekymmersam och besvärande. Situationen är densamma också inom flera andra branscher. Jag skall dock inte gå in på dem. Jag har med detta inlägg, herr talman, velat understryka att vi har en dyster arbetsmarknadssituation i Malmöområdet. Jag hoppas att med dagens debatt —det är fler som har varit inne på den saken — har man kunnat ta död på myten att Malmö kommun är en överhettad region. Jag hoppas också att vi kan komma i åtanke vid nylokalisering av statliga verk. Vi kommer självfallet, som hittills, att göra allt vad vi förmår för att med lokala medel förbättra sysselsättningsläget i Malmöområdet, men vi är även i behov av statligt stöd och av snabba positiva beslut i en rad frågor från regeringens sida.
Herr talman! Även om Eric Jönsson använde mer preciserade siffror än jag gjorde måste väl Eric Jönsson ändå hålla med om att det är märkligt att trots en lågkonjunktur som är djupare och mer efterhängsen än vad några ekonomer kunnat förutse arbetslösheten är så pass låg som den är. Det erkännandet måste man väl ändå ge regeringen. I Malmö har vi ju inte långt till Köpenhamn och övriga Danmark. Man kan inte undgå att lägga märke till att den socialdemokratiska regeringen i Danmark har mycket stora problem. Där är arbetslösheten nu uppe i över 8 26. Det bör jämföras med arbetslöshetssiffran i Sverige, som är mindre än 2 96, låt vara att procenttalet är något högre i Malmö. De siffertal jag nämnt kan inte gärna vara oberoende av de insatser som har gjorts. Man kan visserligen säga att det är en tröst för tigerhjärtan om andra på nära håll har det sämre än vi. Det skall villigt erkännas att de som har drabbats av arbetslöshet inte kan känna lindring av sådana jämförelser, men det kan däremot de mängder av arbetstagare göra som skulle ha drabbats om arbetslösheten hade varit lika stor som i Danmark.
Herr talman! Det är glädjande att socialdemokraterna nu intresserar sig så mycket för sysselsättningen i Malmöhus län med tanke på att minskningen i industrisysselsättningen i länet började redan år 1973. Särskilt intresserad var man exempelvis inte för två år sedan, då läget redan var mycket allvarligt. Då var det bara Norrbotten som hade ett större antal arbetslösa än Malmöhus län. Herr Holmqvist tyckte nu att industriministerns svar var magert.

Därefter beskärmade sig herr Holmqvist över Lv 4:s flyttning till Ystad. I det sammanhanget skall jag göra tre kommentarer. 2. För tio år sedan ville Malmö kommuns socialdemokratiska majoritet kasta ut Lv 4 för att få plats för en motorväg till en tänkt Öresundsbro. 3. Varför slogs inte förre försvarsministern för att förlägga pansartruppernas skola till Skåne i stället för till Skövde? Jag tycker det är viktigt att komma med klarläggande synpunkter i de här frågorna.

Herr talman! Jag tror att de närvarande kammarledamöterna inte är särskilt intresserade av att ta upp en debatt om diverse försvarsspörsmål. Men jag vill säga att Knut Wachtmeister är illa underrättad. Om han hade gått till protokollet skulle han ha funnit att jag gjorde ett uttalande om förläggningen av pansarutbildningen, och det ber jag herr Wachtmeister läsa. Av det framgår att jag ansåg att denna förändring inte borde ske utan att planerna borde fullföljas. Det finns kanske någon annan på Skånebänken som kan friska upp minnet för herr Wachtmeister på den punkten. Skåningarna är ett tålmodigt folk. Vi har haft perioder med temporära sysselsättningssvårigheter men uppfattat det som något vi skulle komma över. Under den tid jag var med i regeringen har vi naturligtvis fattat beslut som betytt en viss försvagning av efterfrågan på arbetskraft nere i Skåne, men det ser jag som en del i hela den solidaritetspolitik som skall drivas här i landet. Herr Wachtmeister må komma med vilka siffror som helst —jag tror han får mycket svårt att motbevisa att vi i dag befinner oss i en situation som är väsentligt annorlunda än den vi mött förut för Malmöhus län i dess helhet. Frågan om Lv 4 får vi väl ändå återkomma till i annat sammanhang. Jag bär naturligtvis inte ansvar för vad utredningsmän kan ha föreslagit — det begär väl ändå inte herr Wachtmeister av mig.
Herr talman! Jag tog mig friheten att beröra frågan om Lv 4 eftersom Eric Holmqvist i sin interpellation tagit upp just det spörsmålet — därför ansåg jag mig ha rätt att själv replikera. Beträffande pansarskolornas förläggning till Skövde i stället för till Skåne anser jag mig ha fog för min kritik. Även om herr Holmqvist personligen, som han nu säger — och det tvivlar jag inte på — önskade få skolorna förlagda till Skåne så beslöt den riksdagsmajoritet som fanns då socialdemokraterna satt i regeringsställning att förlägga den till Skövde, medan vi från moderat håll exempelvis ville förlägga pansarkadettskolan just till Ystad. Jag förnekar ingalunda att sysselsättningsläget fortfarande är utomordentligt allvarligt i Malmöhus län, men enligt den redogörelse vi fick från landshövding Hörjel häromdagen är antalet arbetssökande per ledig plats i länet ungefär 2. Den siffran växlar för Sveriges län från 0,9 och upp till 6,3, och vi ligger precis i mitten, på 2,0.
Herr talman! Eftersom Knut Wachtmeister direkt frågade varför jag var med om förläggningen till Skövde tycker jag att mitt svar var rimligt. Hade han däremot formulerat sig på annat sätt skulle jag kanske inte ha gjort någon invändning. Jag tror att inlägget visar att herr Wachtmeister inte var med i debatten då och följde vad som hände.

Herr talman! Även om jag är malmöbo hade jag egentligen inte tänkt säga något speciellt om besvärligheterna i Malmö. Jag ser nämligen länet och regionen som en helhet, och jag är medveten om att svårigheterna är stora inom många kommuner i regionen och att det är svårt att bedöma var läget är som mest allvarligt. Jag vill emellertid anknyta till vad Ulla Tillander sade beträffande utflyttningen från Malmö och säga att jag kan hålla med om att utflyttningen kan ses på många olika sätt. Naturligtvis kan den vara positiv för många, men man kan inte komma ifrån att den från Malmö kommuns synpunkt är negativ på många sätt, inte minst ekonomiskt genom det stora bortfall av skatteunderlag som därigenom skett. Då jag under debatten om Kockums varv tidigare i dag uttalade att det var angeläget att åtgärder vidtogs så att man kan behålla detta varv, vill jag också gärna säga några ord om Öresundsvarvet i Landskrona. Kockums varv har visserligen mycket stor betydelse för sysselsättningen i Malmö, men detta gäller i ännu högre grad för Öresundsvarvet i Landskrona. Vid detta varv har man nämligen 40 96 av de syselsatta i Landskrona. Detta understryker betydelsen av att man får behålla så mycket som möjligt av varvsnäringen i länet. Jag vill därför instämma i vad som har sagts här tidigare om att man måste försöka tillvarata de goda möjligheter för att hålla verksamheten vid liv med en aktuell produktion som enligt Öresundsvarvets mening finns. Jag vill ta upp ett par punkter ur en aktuell rapport från länsarbetsnämnden som ytterligare understryker sysselsättningssvårigheterna i länet. Av rapporten framgår att företagen i ökad utsträckning utnyttjar den möjlighet till utbildning av personal i stället för permittering som arbetsmarknadsdepartementet tagit initiativ till genom systemet med dens.k. 25-kronan. Inom några av de branscher som redovisas i rapporten utnyttjar ungefär 800 personer detta utbildningsbidrag. Av dem finns 500 inom metalloch verkstadsindustrin. Rapporten nämner även ett par andra branscher, nämligen livsmedelsindustrin och varuhandeln, som också utnyttjar detta bidrag, men i det fallet har man inte angivit något antal. Man får därför anta att siffran kan vara ganska mycket högre än 800. Vidare sägs i rapporten att man inom kontorssektorn, som inte tidigare använt sig av 25-kronan, nu överväger att göra detta. Det visar på ökade svårigheter också inom kontorssektorn. Till detta kan läggas att ett stort antal personer inom länet är sysselsatta inom arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbeten och att siffrorna visar att det nu gäller drygt tusentalet fler än det gjorde ett år tidigare. Det tråkiga är att arbetsförmedlingen inom länet bedömer framtiden som oviss och i stort sett negativ, och man uttalar sig där inte optimistiskt inför framtiden.

Herr talman! Lennart Nilsson har frågat om jag vill redogöra för orsakerna till att gratisutdelningen av AD-vitaminer till spädbarn upphör. Vidare har Inga Lantz frågat om jag anser att denna form av social nedrustning står i överensstämmelse med tidigare gjorda uttalanden om vikten av en bra förebyggande hälsovård. Jag vill erinra om att förslagen till de nya bestämmelser som gäller fr.o.m. den 1 januari 1978 för skyddsläkemedel, däribland AD-vitamin, godkänts av riksdagen . I propositionen anförde departementschefen, statsrådet Gustavsson, efter samråd med mig bl.a. att någon särreglering av skyddsläkemedel åt vissa kvinnor och barn inte längre behövdes. Dessa läkemedel borde i stället behandlas på samma sätt som övriga läkemedel och inordnas under bestämmelserna i lagen angående kostnadsfria och prisnedsatta läkemedel. I en cirkulärskrivelse till samtliga barnavårdscentraler, barnläkare, distriktsläkare m.fl. har socialstyrelsen meddelat anvisningar om de nya bestämmelserna. I cirkuläret anges bl.a. också kostnaden för AD-vitamin enligt den 1 januari 1978 gällande apotekspriser. För egen del vill jag understryka angelägenheten av att föräldrar ger sina små barn AD-vitamin upp till sex års ålder. Jag tror inte att den nu beslutade ändringen, som innebär att den vanliga läkemedelsrabatteringen gäller, medför att föräldrar låter bli att ge sina barn AD-vitamin. Kostnaden för AD vitamin är låg. Den uppgår till högst 12 kr. per barn och år. Tidigare bestämmelser om kostnadsfria AD-vitaminer avsåg i princip endast barn under två år. För barn över två år var AD-vitaminer i regel inte heller tidigare gratis. Enligt vad jag har inhämtat kommer socialstyrelsen att följa utvecklingen inom detta område noga. Jag vill också framhålla att omläggningen medför administrativa vinster för socialstyrelsen, som administrerat det tidigare statsbidraget, och för apoteken.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Det är bara att notera avslutningen där Ingegerd Troedsson skriver följande: ”Jag vill också framhålla att omläggningen medför administrativa vinster för socialstyrelsen, som administrerat det tidigare statsbidraget, och för apoteken.” Det är alltså bakgrunden. Är det på det sättet man inom den borgerliga regeringen skall bekämpa byråkratin?Det är ju helt självklart att man om man drar in någonting minskar administrationen i vissa sammanhang. Men det är ganska allvarligt när man minskar administrationen på ett sådant här sätt, som gör att det drabbar familjer med små barn. Det hade kanske varit bättre att minska litet på byråkratin och de tjänster man tillsätter till höger och vänster i kanslihuset för att hålla ihop den borgerliga regeringen. Jag tycker inte att resonemanget går riktigt ihop, eftersom Ingegerd Troedsson säger att hon för egen del vill ”understryka angelägenheten av att föräldrar ger sina små barn AD-vitamin”. Först är det angeläget och sedan drar man in det. Man motiverar detta med att kostnaden är så liten; det har sagts att den är ungeför 12 kr. per år. Storleken på kostnaderna kan naturligtvis diskuteras; jag tror att de är något högre. Det angelägna är ju — och det var bakgrunden till att man införde gratisutdelningen — att undvika följdsjukdomar hos spädbarn; vi vet att brist på D-vitamin kan leda till den s.k. Engelska sjukan. Detta har naturligtvis varit ett inslag i den förebyggande vård som statsrådet så ofta och gärna talar om. Nu skall man spara några miljoner på det här området — samtidigt som vi kan läsa i den senaste budgeten att ränteutgifterna på statsskulden är 9 600 milj.kr. Man diskuterar också ett flygplan som lär kosta tiotals miljarder, och man sänker skatten för höginkomsttagare. Den här frågan är principiellt ganska viktig. Om man hade haft den inställning som statsrådet redovisar i sitt svar, nämligen att det är angeläget att vitaminer ges till småbarn, då hade man naturligtvis i stället för att dra in gratisutdelningen försökt bygga ut verksamheten. Indragningen visar att den borgerliga regeringens inställning är att man skall spara på de områden där människor har det som besvärligast.

Herr talman! Först vill också jag tacka för svaret. För att ”spara” 3 milj.kr. slår regeringen nu direkt mot mycket små barn, då man drar in AD-vitaminerna. Till nu i dagarna har alla mindre barn fått dessa vitaminer gratis genom barnavårdscentralerna. Eftersom vitaminerna är viktiga har socialstyrelsen krävt hos regeringen att också äldre barn skall få dem. Men i stället för att tillmötesgå socialstyrelsens begäran slopar man helt vitaminerna till barnen. I budgetpropositionens bil. 8, som rör socialdepartementet, talas det väldigt mycket om förebyggande hälsovård. Jag citerar från s. 13: ”Samhällets insatser för att främja en gynnsam utveckling och goda uppväxtvillkor för barn och ungdom är i första hand av förebyggande karaktär.” Det talas också om hur viktigt det är att på olika sätt stärka människors förmåga att ta ansvar för sin egen hälsa, det talas om egenvård och friskvård. Mot bakgrund av dessa uttalanden har man svårt att förstå regeringens handlande. Åtgärderna att dra in vitaminerna kan få svåra konsekvenser. Om barn inte får dessa vitaminer kan det leda till benskador, deformiteter — som det heter — på nyckelben och handleder. Tillväxten i benstommen blir sämre utan vitaminerna, och det är därför socialstyrelsen också påpekar att de borde ges upp till fem års ålder. För barn under två år kan det i vissa fall också föreligga risk för Engelska sjukan. Det är invandrarfamiljerna som drabbas hårdast av regeringens sociala nedrustning i det här fallet. Redan då vitaminerna delades ut gratis var i många fall invandrarfamiljerna svårmotiverade att ge barnen vitaminer. Nu kommer det att bli ännu svårare att motivera dessa familjer. Barn som ammas är en annan kategori som är utsatt, eftersom dessa vitaminer inte finns i modersmjölken. Regeringens åtgärd får dels en ekonomisk effekt för de sämst ställda i samhället, även om själva kostnaden inte är speciellt stor, dels en psykologisk effekt, och den tror jag är allvarligare. När man från regeringshåll bedömt vitaminerna som oviktiga kan många föräldrar förledas att tro att dessa vitaminer är oviktiga, när de tvärtom är oerhört viktiga. Jag har frågat om åtgärden att dra in AD-vitaminerna stämmer överens med löften om förebyggande hälsovård, och fru Troedsson svarar att hon inte tror att beslutet att dra in gratisutdelningen av vitaminer får några negativa följder och pekar på att kostnaden bara är 12 kr. per år. Hon låter sig nöja med att socialstyrelsen kommer att följa utvecklingen. Jag för min del befarar att konsekvenserna kan bli allvarliga. Jag skulle vilja fråga: Hur vågar man egentligen vidta en åtgärd som ändå ger så litet i besparing — egentligen inte någon besparing alls? Tvärtom. Det kostar ju också så litet att ha detta kvar, och utdelningen borde egentligen utvidgas till att omfatta även äldre barn. Hur vågar man vidta denna åtgärd, när man talar så mycket om förebyggande vård och om friskvård och använder alla andra nya ord som regeringen finner på?

Herr talman! Inga Lantz gör gällande att de nya bestämmelserna om skyddsläkemedel är en social nedrustning och att de skulle kunna äventyra den förebyggande barnavården. Lennart Nilsson gav uttryck åt liknande farhågor. Jag kan inte dela den uppfattningen. AD-vitamin är ett mycket billigt läkemedel — det kostar 8-12 kr. per år, mindre om det förskrivs tillsammans med andra läkemedel — och det skulle vara märkligt om föräldrar avstod från att ge sina barn AD-droppar endast av den anledningen att de får betala detta belopp. Enligt socialstyrelsens anvisningar i detta ämne skulle AD-vitamin kostnadsfritt ordineras endast till barn i åldern upp till två år för regelbunden användning. För äldre barn fick kostnaden bestridas av den enskilde, om inte särskilda medicinska skäl motiverade en förskrivning av AD-vitamin. Jag anser det angeläget att än en gång framhålla att de nya bestämmelserna — Nr 60 om vissa skyddsläkemedel inte innebär att sådana läkemedel nu kan anses Fredagen den mindre motiverade än tidigare. Jag vill tvärtom understryka hur viktigt det är 13 januari 1978 att läkarna ordinerar bl.a. AD-droppar i enlighet med socialstyrelsens anvisningar. Jag kan dela fru Lantz uppfattning att det är särskilt viktigt att informera invandrarfamiljer. Av psykologiska skäl kan det vara en fördel, om ordinationen sker i form av ett recept. Detta överensstämmer också med den praxis som tidigare i regel tillämpades, vilken innebar att läkare eller sköterska överlämnade en anvisning på AD-droppar att hämtas ut på apotek. Som jag har nämnt i mitt frågesvar kommer socialstyrelsen att noga följa utvecklingen inom detta område. Jag vill erinra om att en bestämmelse har tagits in i lagen om kostnadsfria och prisnedsatta läkemedel som ger regeringen möjlighet att förordna att skyddsläkemedel i vissa fall skall tillhandahållas kostnadsfritt.

Herr talman! När det nu sägs att detta läkemedel är så billigt och att barnen har behov av de här vitaminerna kan man verkligen börja fundera över varför utdelningen skall dras in. Dessutom säger statsrådet att verksamheten skall följas genom socialstyrelsens försorg. Det kostar naturligtvis också pengar. Vidare kostar det pengar om barnavårdscentralerna ordentligt skall försöka följa upp verksamheten och se till att föräldrarna ger sina barn AD-vitaminer och alltså får tillgång till sådana. Barnen är ju vår största tillgång, här i landet liksom på alla andra håll, för det är barnen som skall försörja oss när vi blir gamla. Det förhåller sig ändå på det sättet — som Inga Lantz också har påpekat — att man har olika förutsättningar i livet. Det är väl möjligt att mina barn och många andras barn också kommer att få AD-vitaminerna, och det tror jag är helt riktigt. Emellertid kan det finnas föräldrar som av olika skäl blir drabbade av indragningen. I det stora sammanhanget, i den allmänna konkursen, rör det sig om struntsummor. Varför lägger man ned utdelningen, när det är de mest behövande som drabbas?

Den effekt som Inga Lantz talar om skulle i så fall ha inträtt vid tvåårsåldern då AD-vitaminerna inte längre delas ut gratis. De nya bestämmelserna innebär att samma regler kommer att gälla upp till sex års ålder, dvs. under hela den tid då det anses önskvärt att AD-vitaminer ges.
Herr talman! Efter vad jag har hört är det väldigt vanligt att läkare skriver ut AD-vitaminer kostnadsfritt efter den tvåårsgräns som vi har haft. Jag skulle tro att de flesta barn hittills har fått AD-vitaminer gratis upp till fyra års ålder. Dessutom finns en hel del barn inom barnstugeverksamheten där man fått AD-vitaminer genom samhällets försorg. De kommer också att drabbas negativt av regeringens åtgärd att snåla in 3 milj.kr.
Herr talman! Jag har flera gånger understrukit hur viktigt det är att föräldrarna ger sina små barn AD-vitaminer. Men alla föräldrar har inte hämtat ut AD-vitaminerna på apoteken, andra har inte följt anvisningarna. Jag tror att vi alla vet hur lätt det är att glömma att ge dessa vitamindroppar. Jag hoppas i alla fall att den här debatten skall föra det goda med sig att kunskapen om AD-vitaminerna förbättras, att vikten av att små barn får AD vitaminer ytterligare inskärps hos föräldrarna och att därigenom en bra förebyggande hälsovård kommer att bli ännu bättre.
Herr talman! Statsrådet Troedsson säger att i dag har inte alla föräldrar hämtat ut AD-vitaminer till sina barn. Antalet barn som inte får AD vitaminer kommer att bli ännu större genom den här åtgärden. Jag tycker att man skall se regeringens åtgärd som ett utslag av den sociala nedrustningen, vilken i det här sammanhanget, som i alla andra, hårdast drabbar barnfamiljerna och de sämst ställda i vårt samhälle.

Herr talman! Arne Persson och Hans Nyhage har frågat kommunikationsministern, om han vill medverka till att SJ:s textila beställningar läggs inom landet. Hans Nyhage har också frågat, om kommunikationsministern anser att SJ:s handlande överensstämmer med regeringens uttalande om att långtgående åtgärder skall vidtas för att trygga sysselsättningen inom den svenska tekoindustrin. Kommunikationsministern har överlämnat frågorna till mig. Jag har valt att besvara dem i ett sammanhang. Sedan år 1973 gäller vissa bestämmelser för statliga myndigheter om samråd med överstyrelsen för ekonomiskt försvar vid upphandling av tekovaror. Genom överenskommelse mellan ÖEF och landstingen finns även ett samrådsförfarande då det gäller den landstingskommunala upphandlingen. Baserat på detta samråd har ÖEF sedan 1975 möjlighet att ersätta upphandlande statliga myndigheter eller landsting för den merkostnad en upphandling inom landet innebär jämfört med utländska anbud. Sådan ersättning kan utgå om det lägsta svenska anbudet inte överskrider motsvarande utländska anbud med mer än 100 000 kr. eller 20 96. Vid tillämpandet av detta system beaktas naturligtvis våra internationella förpliktelser gentemot EFTA-länderna. Jag vill framhålla att de medel, uppgående till 10 milj.kr. per budgetår, som ÖEF disponerar för detta ändamål har bidragit till att en mycket stor del av den samlade statliga och landstingskommunala upphandlingen av tekovaror faktiskt sker i svenska företag. Det nu aktualiserade upphandlingsärendet, en beställning av uniformer i England, överlämnades den 20 oktober 1976 till ÖEF för samråd enligt gällande bestämmelser. Det lägsta utländska anbudet uppgick till 500 000 kr. Motsvarande förmånligaste svenska anbud belöpte sig till 800000 kr. Merkostnaden uppgick således till 60 26. ÖEF:s beslut den 3 november 1976 blev att det lägsta anbudet borde antas. Ärendet prövades inte av regeringen.

Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för det lämnade svaret. Egentligen har inte handelsministern svarat på den fråga som jag ställde utan allenast redogjort för de gällande bestämmelserna av år 1973 om upphandling av tekovaror. Min fråga gäller om handelsministern i detta fall vill medverka till att placera textila beställningar inom landet, så att vi får en svensk tillverkning. Frågan riktades till kommunikationsministern, eftersom det rör sig om ett verk som är under hans domvärjo, men har nu besvarats av handelsministern. Anledningen till frågan var att det uppgavs att statens järnvägar lämnade beställningar till England för tillverkning av SJ-uniformer, och detta mitt under en kris som hotar att lamslå de svenska tekoföretagen. Jag anser att det är snudd på skandal när statliga verk helt nonchalant utesluter den svenska textilindustri som har sin produktion förlagd till Sverige. Skenbart kan en sådan utlandsbeställning spara några kronor per plagg, men vad kostar det de inom tekoindustrin anställda, skattebetalarna och hela svenska folket om hemmaindustrin försvinner? Man har ju också måst betala ut miljarder från statskassan för att kunna rädda sysselsättningen. När regering och riksdag med ljus och lykta söker efter möjligheter att rädda textiloch konfektionsindustrin här i landet torde det vara på sin plats att statliga institutioner — det må gälla SJ, försvaret eller någon annan statlig institution — i första hand placerar sina beställningar i svenska företag. När vidare de människor som har haft sin utkomst inom tekoindustrin ser hur statliga företag handlar i detta sammanhang är det inte att undra på att en viss misstro gör sig gällande. Även om de nu aktuella beställningarna numerärt sett inte är så stora skulle de ändock kunna rädda en del av de företag som i dessa dagar är tvingade att lägga ned sin verksamhet på grund av brist på sysselsättningsobjekt. I det aktuella fallet torde det kunna sägas att de belopp som skulle behöva betalas in av statliga medel är mycket små jämfört med de belopp som nu måste till för att rädda tekoindustrin. Därför vill jag än en gång fråga handelsministern om han på grund av lägesförhållandet vill medverka till att ändra dessa upphandlingskungörelser.

Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret. Statsrådet hänvisar till bestämmelser från 1973. Låt mig då omedelbart hemställa att statsrådet går i författning om att dessa bestämmelser snarast ses över och anpassas till den verklighet som råder. Frågan gällde alltså, som redan är sagt, av statens järnvägar för 1977-1978 genomförda upphandlingar i England av sammanlagt 4 000 kavajer. Men den kunde också ha omfattat av försvarets materielverk tecknade order om uppsyning av 6 000 vapenrockar i England. I båda fallen gäller det alltså beställningar som gått svenska företag förbi. SJ:s köp grundade sig på en offert som var 300 000 kr. lägre i England än lägsta svenska offert, och motsvarande för försvarsbeställningen var 175 000 kr. Den totala merkostnaden i Sverige skulle alltså belöpa sig till 475 000 kr. Det låter naturligtvis bestickande att kunna bespara det svenska samhället utgifter på nära en halv miljon kronor, men detta gäller endast om man bortser från allt annat än de rena offerterna. Verkligheten är någonting helt annat. Om beställningarna gjorts i Sverige hade en avsevärd del av utgifterna för samhället återkommit i form av skatt. Den s.k. vinsten är alltså betydligt lägre än vad som anges. Det kan inte heller vara obekant för någon att svensk tekoindustri brottas med stora svårigheter. Ett betydande antal nedläggningar av företag har redan ägt rum, flera är på ingående och ytterligare varsel är att vänta. Åtskilliga människor inom tekobranschen har alltså redan mist sina arbeten. Fler kommer att göra det. Svårigheterna för det stora flertalet att få andra arbeten är uppenbara och välkända. Arbetslöshetsersättning eller ersättning i annan form, t.ex. för beredskapsarbete eller för omskolning, måste utgå i betydande omfattning, helt naturligt till stora kostnader. I den situationen borde det vara en elementär uppgift för ansvariga myndigheter att se till att ifrågavarande beställningar hade gjorts inom landet. Statsrådet kan väl knappast mena att beställningarna utomlands under nu rådande förhållanden är ekonomiskt eller moraliskt försvarbara. Handlande av det här slaget kan verkligen, enligt min mening, inte vara i överensstämmelse med de uppfattningar som regeringen gett till känna, nämligen att långtgående åtgärder skall vidtas för att rädda sysselsättningen för krisdrabbade tekoindustrier. Det räcker med att erinra om den särskilda tekopropositionen nr 73, som f.n. ligger på riksdagens bord. Det som är gjort går tyvärr inte att ändra på, hur illa det än är, men angeläget är att se till att det inte upprepas. Är statsrådet beredd medverka till att detta heller inte sker, i varje fall så länge nuvarande för svensk tekoindustri onormala förhållanden gäller?

Herr talman! På Arne Perssons fråga huruvida man skulle kunna bryta upp det beslut som vi resonerar om nu är svaret att det går inte, av den enkla anledningen att detta ärende daterar sig till oktober 1976. Nr 61 Sedan skulle jag vilja säga till både Arne Persson och Hans Nyhage att jag finner det engagerade tonfall som ni har utomordentligt förståeligt mot bakgrund av det läge som råder i textilbranschen. Men det är ändå en överdrift i ert tonfall, därför att det förefaller som om ni trodde att om man skulle ändra i det här systemet, så skulle det bakom hörnet finnas oerhörda förbättringar för textilindustrin. Men så är det inte. Anledningen till det är, som jag angivit i mitt svar, att på grund av de insatser som görs sker en mycket stor del av de statliga och landstingskommunala inköpen, och såvitt jag förstår även av de kommunala inköpen, från svenska företag. Med ”mycket stor” menas här klart över 90 96. Det är alltså utomordentligt små belopp som det skulle gälla att ytterligare dirigera om. Vad beträffar de möjligheterna vill jag understryka att vi har vissa internationella förpliktelser i förhållande till EFTA-länderna, däribland Finland. Det finns således en överenskommelse som går ut på att man icke skall diskriminera när det gäller offentlig upphandling, utan där skall man bedöma anbuden från de olika länderna på likartad grund.

Herr talman! Jag måste erkänna att jag, som handelsministern påpekar, är engagerad i denna fråga. När man kommer från en bygd, så klart präglad av tekoindustri som Älvsborgs län, och ser det ena företaget efter det andra gå över styr, blir man engagerad. Jag vore glad om handelsministern själv hade en liten gnutta av detta engagemang i frågan. Det tror jag skulle betyda en hel del. Jag vet mycket väl att det inte går att bryta upp beslutet om det här inköpet. Men det blir säkerligen fler dylika beslut, från SJ och måhända från andra statliga håll, och då är frågan om man ändå inte skall kunna stoppa det nu tillämpade förfarandet innan det blir för sent. Det rör sig om små belopp, säger handelsministern. Det är mycket möjligt att det inte är så stora belopp, men för de små företagen i Älvsborgs län och inom andra områden är ett litet belopp också av värde. Jag sade i mitt första inlägg att även om de gjorda beställningarna är att betrakta som små skulle de i alla fall kunna rädda en hel del av de företag som i dag har går över styr. Handelsministern åberopar internationella förpliktelser. Men i det här fallet gäller det inte Nordens handel. Jag vet att det är mer extrema bestämmelser när det gäller handeln inom Norden. Den nu ifrågavarande beställningen är gjord i England, som också är ett EFTA-land. Det torde ändå kunna finnas möjligheter att ändra på upphandlingskungörelsen i detta avseende och även att träffa avtal med EFTA i en situation där våra egna företag håller på att gå över styr, något som dessa upphandlingar i andra länder bidrar till.
Herr talman! Jag erkänner också gärna att jag är engagerad i dessa frågor. 66 Jag finner verkligen inte något galet eller felaktigt i det. Det hade varit intressant och glädjande om de myndigheter som har gjort ifrågavarande beställningar också varit engagerade i frågorna. I så fall kanske beställningarna inte hade lagts där de nu är lagda. Man behöver inte vara speciellt kunnig i matematik för att inse att den s.k. vinsten äts upp närmast på nolltid. Jag känner till ett företag med ca 300 anställda som snart skall upphöra med sin verksamhet. Dessa 300 människor ställs alltså utan arbete. De skall ha någon form av ersättning. Arbetslöshetsersättningen för de tekoanställda ligger i snitt på ungefär 100 kr. om dagen. Det hinner inte gå så förfärligt många dagar innan den s.k. vinsten härigenom har ätits upp. Och då har vederbörande inte deltagit i någon form av produktiv verksamhet. Man måste resonera på detta sätt och ta hänsyn till de konsekvenser som uppstår genom detta upphandlingsförfarande. Det går an att säga att det är i liten omfattning som de här beställningarna görs och att det stora flertalet beställningar ändå placeras inom landet. Men i den situation vari vi befinner oss i dag är det helt nödvändigt att ta till vara vartenda tillfälle som bjuds att ge svensk tekoindustri och dess anställda en meningsfull sysselsättning.

Herr talman! Herr Arne Persson säger att det vore bra om handelsministern själv hade en liten gnutta engagemang. Jag tycker att det är en orättvis karakteristik med hänsyn till de ansträngningar som faktiskt görs från statsmakternas sida att komma till rätta med textilindustrins problem. Det är på gränsen till en förolämpande formulering. Sedan upprepar jag att av de beställningar som görs från det offentliga läggs över 95 96 i Sverige. Jag upprepar också att vi har internationella avtal med EFTA-länder. Om ett anbud som är lägre än motsvarande svenska kommer in från Finland, måste vi bryta mot internationella avtal för att en upphandling skall kunna ske i Sverige. Ja, vi kan bryta mot internationella avtal, men därigenom kan vi själva råka mycket illa ut. Vi skall inte glömma att svensk textilindustri exporterar till ett värde av 2 miljarder kronor till andra länder. Tror ni att svensk textilindustri skulle befinna sig i ett bättre läge, om andra länder satte i gång med rader av åtgärder mot svensk export?

Herr talman! Handelsministern får kalla mitt engagemang för vad som helst, för en förolämpning eller vad han tycker passar. Det är hans ensak. Jag betraktar det ändå som ett riktigt engagemang, om man söker åstadkomma en förändring i en snedvriden situation. Jag har i mitt första inlägg redovisat att riksdagen har beslutat om miljardbelopp för att kunna rädda såväl tekoindustrin som andra industrier. Nu har jag frågat handelsministern om han som föredragande i dessa ärenden vill medverka till att en sådan förändring kommer till stånd att man kan göra dessa upphandlingar i Sverige. Handelsministern har inte svarat på om han vill medverka till detta. I stället har han talat om internationella avtal. Jag tror dock inte att dessa är så utformade att de kan förhindra att man formulerar en upphandlingskungörelse på sådant sätt att statliga verk först och främst köper av svenska företag i en situation som denna. Jag tror inte att en dylik upphandlingskungörelse skulle kunna förstöra någonting när det gäller internationella avtal.
Herr talman! Handelsministern hänvisar återigen till att 90 å 95 96 av beställningarna ändå läggs ut inom landet, och det är naturligtvis bra nog. Men jag vill påpeka att de återstående procenten spelar en betydande roll — i varje fall under onormala förhållanden. Jag vill därför vädja till statsrådet att medverka till att en ändring kan komma till stånd på detta område. Jag inledde med att fråga om statsrådet var villig medverka till att bestämmelserna ändras. I detta inlägg vill jag återkomma till samma fråga. Vill statsrådet göra en markering av att han är villig att undersöka möjligheterna att ändra nu gällande bestämmelser, som inte är anpassade till dagsläget?

Herr talman! I mitt första inlägg sade jag att frågeställarnas engagemang i dessa problem är mycket förståeligt. Jag reagerade bara när det verkade som om motsvarande engagemang skulle frånkännas mig. Men låt oss för all del sluta att diskutera vad som sades och vad som inte sades på den punkten. Jag ställde en motfråga. Kanske har jag inte konstitutionell rätt därtill, men jag har debattmässig rätt att göra det. Jag frågade om ni ville att vi skall börja bryta mot våra internationella avtal. Jag har förstått att ni menar att vi skall göra det. Men vad skall jag då som handelsminister svara när tyskar, fransmän och andra, som importerar textilier från Sverige för ungefär 2 miljarder kronor, säger: ”Tja, vi har en hel del problem med vår egen textilindustri; vi tänker inte respektera frihandelsavtalet med Sverige när det gäller textilier, vi inför kvantitativa begränsningar”? Tror ni att vi är betjänta av den sortens handelspolitik i Sverige? Jag för min del tror inte det, utan jag föredrar att göra insatser även på andra plan för textilindustrin. Det förefaller som om detta som ni föreslår vore det enda som återstod för att reda upp läget inom svensk textilindustri, men så är det ju faktiskt inte.

Herr talman! Skulle jag frånkänna handelsministern engagemang? Jag har bara sagt att han ännu inte har svarat på den fråga som både jag och Hans Nyhage har ställt, om handelsministern är villig att ändra upphandlingskungörelsen i så måtto att i fortsättningen upphandlingar i sådana fall som vi har anfört skall kunna göras inom landet. Det har inte handelsministern svarat på, och därmed kan jag ju betrakta det så att hans engagemang i den här frågan i varje fall är inte fulländat. Det har gått att ändra upphandlingskungörelsen förr. På 1960-talet, när vi diskuterade dessa frågor och det gjordes liknande framställningar, blev det vissa ändringar. Jag föreställer mig ändå att denna regering har väl så stora intressen i det här fallet som den föregående regeringen. Jag hoppas också att detta bör gälla den föredragande handelsministern. Därför vill jag återigen upprepa frågan om han inte är villig att medverka till att svenska företag, som har sin tillverkning inom Sverige, får möjlighet att göra sina försäljningar till statliga företag här i landet före utländska.
Herr talman! I mitt första anförande konstaterade jag att gjort var gjort och inte gick att ändra men att det nu gällde framtiden. Jag har alltså inte sagt att avtal skall brytas. Jag har vädjat — jag tror två gånger tidigare — till statsrådet att medverka till att ändra de bestämmelser som nu gäller och som inte är speciellt lämpliga att användas i den situation som i dag råder på tekoområdet. På den frågan tyckte jag ändå att jag kunde få ett svar — om statsrådet är villig att undersöka om det går att ändra nu gällande bestämmelser utan att därför avtal bryts. Vi lever ju inte under normala förhållanden när det gäller många områden och definitivt inte när det gäller vår tekoindustri.

Herr talman! Det görs en lång rad olika insatser på tekoindustrins sida, och det är omfattande belopp som på olika sätt satsas. Jag är inte säker på att man får det bästa utbytet, om man skall göra av med ytterligare t.ex. 300 000 kr., som det här fallet gällde, genom att man tar en viss order från ett håll och lägger den hos en speciell tillverkare i Sverige. Alternativet är ju att man använder dessa 300 000 kr. för att på annat sätt stödja svensk textilindustri. Man måste ändå göra den kalkylen. Ni begär att jag skall sätta i gång och omförhandla — och det kommer att vara i det närmaste omöjligt att nå några resultat av detta — eller bryta mot internationella avtal på det här området. För att förflytta positionen från 97 96 — eller vad det är i fråga om upphandling som sker i Sverige — upp till 100 26 skulle jag bryta mot internationella avtal, vilket lätt kan föranleda motåtgärder mot svensk textilexport, som f. n. omfattar ungefär 2 miljarder kronor om året. På det viset är ni förkämpar för en utrikeshandelspolitik på textilområdet som är mycket allvarlig. Så illa vill inte jag svensk textilindustri.

Herr talman! Det finns företag som i dessa dagar har varslat om nedläggning. Jag tänker närmast på ett för sin fina tillverkning av herrkostymer välkänt företag som hade kunnat räddas, om statliga beställningar av den typ som vi nu talar om lagts ut där. De exempel som vi anfört är ju redan ett faktum — det går inte att ändra. Men det kommer fler liknande situationer — det är jag förvissad om. Det är därför som jag är så angelägen om att försöka få ett positivt besked från handelsministern om vikten och nödvändigheten av att man under de extrema förhållanden som nu råder gör sådana förändringar när det gäller statlig upphandling att de små tekoföretagen kan få statliga beställningar. Det skulle, som det har sagts här tidigare, bli betydligt billigare för landets skattebetalare, för att inte tala om de tragedier som drabbar alla människor som blir varslade om avsked och sedan också får det. Jag tycker inte att det skulle vara så märkligt att göra en sådan förändring i nuläget. Det har hänt tidigare i detta land.
Herr talman! Jag vitsordar gärna att det görs betydande insatser från statens sida gentemot svensk textilindustri. Här satsas miljonbelopp efter miljonbelopp. Det är därför underligt att det skall vara så svårt att åstadkomma en ändring när det gäller de i detta speciella fall mindre betydande summorna. Men jag vidhåller att den vinst som statsrådet talar om i praktiken inte är någon vinst. Jag vågar påstå att den i det närmaste är en förlust. Man måste väl ändå ha sambandet klart för sig och vara medveten om orsak och verkan. Än en gång: Kan man inte åtminstone undersöka om det finns möjlighet att inom gällande avtal få förståelse för den här typen av frågor?

Herr talman! Det är inte endast i Sverige som textilindustrin har problem. De flesta europeiska länder har allvarliga problem i sin textilnäring. I många länder funderar man på olika former av skyddsåtgärder. Vi kan vara övertygade om att det finns länder som konstaterar att de importerar en hel del från Sverige och resonerar som så, att det kanske vore bra att ingripa för att förhindra den importen. Den dag som Sverige i sin handelspolitik genom egna regelbrott ger möjlighet därtill kommer de länderna att vidta sådana motåtgärder. Då kommer det, herr talman, att bli betydligt fler svenska textilföretag som får stora svårigheter än det är f. n. Vår textila export är nämligen inte alls oväsentlig. Det är därför som det är viktigt att respektera avtal, och det är därför som det är viktigt att söka en lång rad andra vägar, vilket också regeringen gör, för att ge tekonäringen förbättrade möjligheter.
Herr talman! Handelministern säger att det inte endast är Sverige som har tekoproblem. Det är nog riktigt. Men Sverige är nu, liksom det var på 1960 talet, enligt procentuell beräkning större mottagare av textilvaror från inte minst lågprisländer än något annat land. Jag tror inte att det skulle stöta på patrull att ändra bestämmelserna så att de inhemska tekoföretagen i första hand fick tillverka de varor som statliga företag behöver upphandla. Jag kan försäkra handelsministern att det ute i landet och inte minst i de bygder som är berörda råder en uppenbar ovilja mot det som nu pågår. Jag föreställer mig att handelsministern skulle kunna ändra sitt engagemang i så måtto att han skulle kunna inge dessa människor litet mera tro på framtiden när det gäller tekoföretagen.
Herr talman! Arne Persson säger att det vore bra om de svenska företagen fick tillverka de varor som staten köper in. Det förefaller som om herr Persson tror att staten f. n. placerar om inte 100 96 så åtminstone 70 96 eller kanske hälften av sina beställningar utomlands. Det tonfall som fanns i herr Perssons senaste replik tyder på det. Men så är det ju inte, herr talman, utan det är som jag har sagt att staten placerar 95 96 eller mera av sina beställningar i Sverige.
Herr talman! Jag vet mycket väl att de statliga verken i icke ringa utsträckning placerar sina beställningar i Sverige. Men det hjälper inte. I en extrem tid som denna då staten måste satsa miljardbelopp för att rädda företagen bara för att man skall kunna hålla sig kvar på beredskapsnivån, är det ändå horribelt att man inte skall kunna se till att det finns möjligheter för svenska företag att närmast till 100 96 tillverka och försälja varor till statliga verk.

Herr talman! Bertil Måbrink har frågat mig om jag nu ämnar vidta åtgärder för att ompröva Sveriges medlemskap i Interamerikanska utvecklingsbanken . Bakgrunden till herr Måbrinks fråga är att IDB nyligen efter omröstning bland medlemsländerna beslutade bevilja Argentina och Chile vissa lån, som Sverige motsatte sig. Som framgår av redogörelse för IDB i årets budgetproposition följer regeringen uppmärksamt verksamheten i IDB. Regeringen avser att på olika vägar också i fortsättningen göra svenska synpunkter gällande. Dessa ansträngningar måste i denna organisation, som i andra internationella fora, ske i medvetande om att det svenska inflytandet är begränsat men att vi likväl genom vår närvaro och vårt aktiva deltagande kan påverka utvecklingen på längre sikt. Jag vill vidare påpeka att de lån som herr Måbrink syftar på inte innehåller något biståndsinslag utan har beviljats på rent kommersiella villkor.

Herr talman! Jag ber att på Bertil Måbrinks vägnar få tacka handelsministern för svaret på den framställda frågan. Huvudfrågan när det gäller inställningen till IDB är: Skall vi understödja de sociala och ekonomiska strukturer, de politiska system som IDB är avsett att garantera? Att detta har varit huvudfrågan har framgått i tidigare debatter, senast i somras. Det har varit den grundläggande, centrala frågan under hela den tid IDB-debatten pågått i det här landet. I vänsterpartiet kommunisterna har vi hävdat att ett medlemskap i banken innebär stöd åt diktaturstaterna i Latinamerika och därmed också utgör ett angrepp mot progressiva rörelser och regimer i området. Exemplet Chile har nämnts många gånger, men det förtjänar att upprepas. Under Allenderegeringens tid stoppades konsekvent alla lån från IDB. Så fort Pinochetjuntan hade tagit makten flödade kapitalet från banken på nytt in i Chile. Så har det fortsatt att göra, vilket ju bl.a. är bakgrunden till den här frågan. I debatten för ett halvt år sedan gjordes ett visst nummer av att Sverige genom sitt inträde i banken skulle kunna påverka dess beslut i positiv riktning. Handelsministern själv sade i den debatten att vi skulle få ett visst inflytande. Detta argument upprepas nu i svaret på Bertil Måbrinks fråga. Den logiska frågan till handelsministern i dag måste vara: Har det blivit så? Har vi i så fall några konkreta exempel på detta? Vi i vpk kan inte se annat än att våra farhågor har besannats och att vår kritik mot det svenska medlemskapet var riktig. Om lån har beviljats på rent kommersiella villkor eller ej är ointressant när vi ser på den grundläggande frågeställningen som jag nämnde inledningsvis. Juntan i Argentina torde använda de pengar som man får låna till att stärka sin maktställning, oavsett vilket ursprung dessa pengar har.

Herr talman! Margareta Andrén har i en interpellation bett mig om en redogörelse för ölexporten, dels den som redan i dag äger rum, dels den som planeras. Hon har vidare frågat om jag — mot bakgrund av de skadeverkningar av ölkonsumtionen i vårt eget land som lett till beslutet att förbjuda mellanöl — anser det lämpligt att svenska bryggerier exporterar öl till u-länder samt huruvida jag bedömer det som möjligt att inom ramen för den översyn av bryggeribranschen som har aviserats pröva frågan om lämpligare åtgärder än ölexport till u-länder i syfte att klara bryggeribranschens strukturproblem. Den totala svenska ölproduktionen utgjorde under årets nio första månader drygt 350 miljoner liter. Under samma tid uppgick den svenska ölexporten till drygt 7,4 miljoner liter, dvs. till ca 2 26 av produktionen. Endast två utomeuropeiska länder fanns bland köparna, nämligen Nigeria, som köpte 5,87 miljoner liter, och Iran, som svarade för köp av 50 000 liter. Det är naturligt att våra bryggerier liksom andra industrigrenar inom ramen för sin löpande försäljningsverksamhet söker öka sin exportandel. Restriktioner beträffande exporten av öl rimmar illa med vår handelspolitik, och det är oss främmande att genom exportrestriktioner söka styra andra länders alkoholpolitik — vare sig de är ieller u-länder. Den omnämnda översynen av bryggeribranschen skall bl.a. avse branschens utvecklingsmöjligheter på sikt. Det synes mig svårt att ålägga utredningen att ta upp den av Margareta Andrén väckta frågan.

Herr talman! Jag ber först att få tacka handelsministern för svaret på min interpellation. Som handelsministern nämnde såldes 5,87 miljoner liter öl till Nigeria de tre första kvartalen under 1977. Under hela 1976 uppgick vår ölexport till samma land till 407 000 liter. Siffrorna innebär en ganska kraftig ökning 1977. Vad som föranledde mig att ställa min interpellation var vissa uppgifter i pressen om att ölexporten till afrikanska länder skulle komma att öka ytterligare. Redan den export som tidigare ägt rum har upprört både enskilda människor och olika organisationer, varför många frågat vilka möjligheter som finns att stoppa sådan export. Jag är väl medveten om svårigheterna på det här området med nuvarande lagar och bestämmelser. Men detta får ju inte hindra att frågan tas upp till diskussion och nya överväganden. Samtidigt hoppas man att en sådan diskussion skall bli en tankeställare för de bryggerier som ägnar sig åt denna ölexport och som också har planer på viss utökning. Som jag nyss nämnde är det många organisationer som mycket allvarligt upplever det ansvar Sverige har när det gäller risken och konsekvenserna av att förmedla våra alkoholvanor till t.ex. afrikanska länder. Konferenser och symposier av olika slag har därför anordnats med erfarna och kunniga deltagare. Sådana seminarier har ägt rum både i vårt land och i olika afrikanska länder, där deltagarna då bestått av både svenskar och representanter för berörda länders befolkningar. Från de inhemska myndigheterna har då ofta ganska högt uppsatta personer deltagit. Vid dessa symposier och konferenser har framkommit starka önskemål om att Sveriges ölexport till Afrika skall stoppas. Så t.ex. ville kenyanen Alex Muigai, som är lärare på SIDA:s skola, inte acceptera vårt påstående att Sverige hade betänkligheter mot exportrestriktioner. Hans kommentar var: Visst kan ni stoppa ölexporten om ni vill, ni med era fina förutsättningar. Det är bara dumheter att ni intalar er att det inte går. — Så säger alltså en av SIDA:s medarbetare i Afrika. Liknande uppfattning har framförts från det nya turistlandet Gambia, dit vi enligt riksdagens upplysningstjänst också exporterat öl under 1976. Många av oss har vänner och meningsfränder där nere, och de har bett oss att försöka stoppa ölexporten dit. De är nämligen rädda för de konsekvenser som skulle uppstå om exporten fortsatte och kanske ökade. De är djupt oroade över att deras folk håller på att få samma alkoholproblem som vi har i västvärlden. Jag vill också erinra om att presidenten i Tanzania, Julius Nyerere, kraftigt framhållit att dryckesvanorna mer och mer har blivit ett hinder för utvecklingen i Tanzania. En av Tanzanias sociologilärare har också pekat på att självhjälpsprojekten och alfabetiseringsundervisningen i vissa distrikt på grund av de tilltagande dryckesvanorna inte har givit de värdefulla resultat som man hade förväntat sig. Han är nog inte ensam om att göra detta konstaterande utan förhållandena torde vara desamma i flera andra afrikanska länder. En av ledamöterna i Tanzanias kvinnoorganisation påtalade i ett av seminarierna vikten av att bekämpa alkoholmissbruket. Hon framhöll att regeringen i Tanzania bättre måste kontrollera importen av skadliga droger och att en lagstiftning borde utformas för att möta problemen. Vikten av det förebyggande arbetet borde vi alla kunna inse, då vi vet att behandlingsresurserna speciellt i utvecklingsländerna är så begränsade. Även om viinte just nu exporterar öl till t.ex. Tanzania har jag velat nämna de här erfarenheterna och iakttagelserna, vilka bl.a. också visar att det inte är någon samstämmig önskan från ett afrikanskt land att få importera svenskt öl. Och detta gäller naturligtvis inte bara Tanzania utan även andra afrikanska länder. I och med att vi exporterar våra alkoholvaror exporterar vi också våra alkoholvanor. Till de många utvecklingsproblem — ohälsa, brist på matvaror, ekonomiska problem — som dessa länder brottas med kommer därmed också alkoholproblem. Ofta förstörs familjernas ekonomi av att den knappa lönen går till öl. Inflyttningen till städerna med många barer och stor tillgång till öl anges som en av orsakerna. Just de sociala skadeverkningarna av ölet har vi konstaterat här hemma och därför förbjudit mellanölet. Då borde vi väl inte heller exportera öl! Men tyvärr anser inte handelsministern att vi genom restriktioner kan stoppa exporten av dessa skadliga varor. Staffan Burenstam Linder säger i stället i sitt svar att det är naturligt att svenska bryggerier försöker öka sin exportandel. Detta måste man tolka så att det inte enbart gäller de fall där Sverige får en direkt förfrågan eller beställning utan att de svenska bryggerierna själva mycket medvetet kan marknadsföra sig it.ex. de afrikanska länderna. Att också många inhemska importörer då blir intresserade är förståeligt. De ser gyllene tillfällen att tjäna pengar och intresserar sig knappast för den afrikanska befolkningens önskemål eller välbefinnande. Handelsministern säger vidare i svaret att man inte skall styra andra länders alkoholpolitik. Men det är ju det man gör när man exporterar öl till andra länder. Man inför då en del nya alkoholvanor som inte ersätter de redan befintliga utan i stället ökar alkoholbruket och därmed missbruket. Skulle man vara neutral i den här frågan, skulle man inte exportera något öl! I pressen har det funnits en notis om att det halvstatliga Pripps skulle förbereda försäljning av öl till eller tillverkning av öl i vissa u-länder. Jag hoppas att de statliga representanterna i Pripps styrelse allvarligt ifrågasätter ett eventuellt ökat engagemang när det gäller u-länderna. Enligt interpellationssvaret synes det handelsministern svårt att ålägga den utredning som skall göra en översyn av bryggeribranschen att ta upp de problem som jag har berört. Men även om det synes Staffan Burenstam Linder svårt kanske det ändå inte är helt uteslutet? Annars hoppas jag att utredningen själv kommer att diskutera en del sådana frågeställningar. Jag hoppas nämligen att utredningen inte anser det självklart att man skall räkna med prognoser som bygger på att starköl och mellanöl även på sikt skall exporteras till u-länder.

Herr talman! Det är för mig inte helt självklart att det skall föras ett särskilt resonemang om afrikanska länder. Vi måste ha en konsekvent politik. Fru Andrén tycker illa om öl och vill att Sverige inte skall påverka andra länders alkoholvanor och sätt att leva och därför inte skall exportera öl. Många svenskar tycker illa om det ena eller det andra, fru Andrén. En del tycker illa om televisionen och tycker kanske att det är ruskigt att vi exporterar sådana hemska ”dumlådor” som televisionsapparater till afrikanska eller andra länder. Det finns också människor som tycker mycket illa om att man äter lugnande piller. Det skulle ändå bli mycket stora svårigheter om man skulle inrätta hela den svenska handelspolitiken efter att det finns människor som på det här sättet tycker illa om det ena eller det andra och vill förhindra att vi från svensk sida exporterar just det. Alldeles speciella regler gäller för export av vapen, eftersom den svenska utrikespolitikens neutralitetshänsyn här får en avgörande betydelse. Vi bör ändå rimligen utgå från att andra länder själva måste få ha ett avgörande inflytande på vilken livsföring och vilka vanor man där skall ha. Alldeles särskilt, fru Andrén, gäller det ett land som Nigeria, där man faktiskt har importkontroll. Det är inte bara att importera öl därför att det sitter några personer lättjefullt på barerna i Lagos och vill ha öl. Det är faktiskt så, att de nigerianska myndigheterna har fullständig kontroll över vad som importeras. Om myndigheterna då anser att man vill importera öl har jag svårt att förstå att vi från svensk sida skulle säga: ”Nej, ni förstår inte ert eget bästa, och därför avstår vi från att exportera öl till er.” Resultatet av detta skulle bli att tyskar och danskar i stället fick sälja. Jag har med förlov sagt svårt att förstå att en sådan hållning skulle sluta i någonting annat än en form av kulturimperialism — man anser sitt eget vara så bra att man inte kan tillåta andra folk och andra nationer att själva fatta beslut i sådana här frågor.

Herr talman! Det är här inte fråga om att tycka illa om saker och ting. Här är det fråga om de verkningar som skadliga exportvaror medför. Vi kan inte komma ifrån att flera av de afrikanska länderna brottas med alldeles speciella svårigheter och har en mycket sämre situation än några andra länder. Jag vet att man i sådana här sammanhang ofta talar om förmyndarmentalitet, och det är då oftast fråga om ett negativt omdöme. Men en förmyndares uppgift är väl att tillvarata andras intressen. Jag tycker emellertid att man i detta sammanhang kan fråga vem det är som uppträder som förmyndare. Är det de som mer eller mindre vill påtvinga andra länder, i detta fall några afrikanska länder, våra alkoholvanor, eller är det de som vill skydda dessa länder från skadeverkningar? Vi skall inte inbilla oss att befolkningen där i stort ber om vårt öl. Men vi kan vara säkra på att de här människorna har svårt att motstå alkoholdrycker som smarta utländska försäljare eller deras egna importörer gör kraftig reklam för. Handelsministern och jag har olika uppfattningar i dessa frågor, och vi kanske inte kommer varandra närmare i våra åsikter. Jag har bett att få reda på handelsministerns uppfattning, och det har jag fått.